Fru talman! Hemma i Uddevalla har vi genom åren varit drabbade av en hel del problem. Det handlar om varvsnedläggningar, Volvo osv. I dag har vi en ganska märklig situation som hänger ihop med att människor står utanför sin arbetsplats trots att det finns möjligheter att arbeta, vilket i sin tur hänger ihop med en konflikt med bl.a. det företag som näringsministern pekade på här tidigare. Det har etablerat sig i Bengtsfors och är huvudägare i Uddevallafabriken. Min fråga till näringsministern är: Är han insatt i problematiken, och är han beredd att försöka medverka till att hitta en lösning? Det vore nämligen en katastrof, inte bara för Uddevalla, utan för alla de 1 100 människor som arbetar på Autonova i dag om man skulle tvingas till en nedläggning av fabriken trots att lyxmodellen av Volvobilen produceras och ska vara i produktion fram till 2003 i varje fall. Jag undrar alltså om näringsministern är insatt i frågan och om han är beredd att medverka till att hitta lösningar på problemet.
Fru talman! Jag har låtit mig informeras, som det heter. Jag har haft kontakt med både TWR - den engelska ägaren - och med Volvos ledning. Jag kan bara konstatera att detta är en tvist mellan två företag. Det är, som alla förstår, omöjligt för regeringen att gå in i detta. Men jag får information såväl från kommunens ledning som från de fackliga organisationerna och de båda ägarna. Hittills gör jag ändå den bedömningen att jag tror att det kommer att falla ganska väl ut, men det kommer att ta någon månad.

Fru talman! Behövs det då några ytterligare stimulansåtgärder för att denna goda utveckling ska bli ännu bättre?

Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till demokratiminister Lejon. För några timmar sedan avslog regeringen överklagandet vad det gäller Kammarkollegiets beslut om delning av Göteborgs kommun. Det gäller alltså kommundelarna Askim, Torslanda och Älvsborg. Jag skulle vilja veta vilka motiv som just demokratiministern hade för att avslå detta överklagande.

Fru talman! Min tolkning är alltså att kristdemokraterna svarar ja på min fråga om huruvida scientologerna är lämpade att vara huvudmän för fristående skolor. Det framgår väldigt tydligt av läroplanen att undervisningen ska vara icke-konfessionell. Att kristdemokraterna anser att huvudmän med kristen inriktning ska ha möjlighet att driva friskolor har jag full förståelse för, men som jag ser det för den inställningen med sig en del problem. Förstår kristdemokraterna en del av den tveksamhet man kan ha mot att någon med tydlig konfessionell eller annan inriktning ska genomföra en skola som ska vara ickekonfessionell? Scientologerna är ju ett exempel på vad som blir en logisk följd av vad det här regelverket leder till. I Stockholm driver scientologerna redan en skola, och det finns ambitioner att etablera sig också i Göteborg. Ser kristdemokraterna över huvud taget några som helst problem med nuvarande regelverk?
Fru talman! Lennart Gustavsson tolkar det som att kristdemokraterna säger att scientologerna är lämpliga att driva fristående skolor. Nu är det en gång för alla så, Lennart Gustavsson, att det inte är kristdemokraterna som ska ge tillstånd till vare sig scientologerna, någon politisk organisation eller någon annan att bedriva fristående skolor. Det är inte kristdemokraterna som ger tillståndet. Det är inte heller kristdemokraterna som ska dra in tillståndet. Tillståndsgivare är Skolverket, och Skolverket äger också rätten att dra tillbaka tillståndet.

Fru talman! Jag kan trösta Sofia Jonsson med att Vänstern har en politik som håller för både ökad demokrati och minskad segregation. Jag har förståelse för Centerns värnande om friskolor, bl.a. för att kunna rädda en del av de skolor vi har på landsbygden och i glesbygd. Men den utveckling som vi ser nu är stora börsnoterade företag som ser skolor i storstadsområden som framtida vinstmaskiner. Ställer Centern upp på den utvecklingen? Hur ser Centern på det problemet?
Fru talman! I grund och botten handlar det för mig om att forma en bra skola, oavsett om det är en friskola eller om det är en kommunal skola. Det handlar om en skola som ger valfrihet och möjligheter, att det finns en mångfald, någonting som Vänsterpartiet och Lennart Gustavsson inte är för. Därför tycker jag att Vänsterns argumentation blir väldigt konstig och bakåtriktad. Den blir också väldigt svårförståelig i mina öron. Alltså demokrati och valfrihet. Sedan är det ju så att många intressenter har gått in i friskolorna. Vi kan se att man gör stora investeringar. Man bygger speciellt, som Lennart Gustavsson sade, på landsbygden, där man samlar föräldrar och lärare för att bygga trygghet och för att få den levande landsbygd som vi så gärna vill ha.
Fru talman! Jag vet inte om jag fick svar på frågan. Men jag drar i alla fall den slutsatsen att Centern inte ser några problem med att vi har börsnoterade stora företag som gör vinst på utbildning. Jag har en annan fråga där det också intresserar mig att få veta Centerpartiets inställning. Anser Centern att kommunerna har för lite eller för mycket inflytande över etableringen av de fristående skolorna? Detta lite grann sett mot Centerns syn på decentralisering av beslut.
Fru talman! Som jag i ett par tidigare anföranden har sagt vill jag öka decentraliseringen. Den kommunalisering av skolan som vi ser tycker jag inte var tänkt att stanna i kommunerna. Den ska ut på skolorna. Det ska bildas lokala skolstyrelser. Det tror jag att vi är överens om. Det handlar ju om att hitta den här decentraliseringen, att få skolorna i sig att vara en demokrati. Det handlar också, precis som Lennart Gustavsson säger, om att flytta en del av makten till skolorna lokalt, oavsett om det är en fristående skola eller en kommunal skola.

Fru talman! Målet för skolpolitiken måste vara att utveckla en skola där alla elever har bra möjligheter att utvecklas. En liberal skolpolitik vill alltid utgå från den enskilda eleven. Det är den enskilda elevens behov som ska styra hur skolan arbetar. Då är det också viktigt att föräldrar och elever får möjlighet att välja, både mellan olika kommunala skolor och mellan kommunala och fristående skolor. Det är just när det gäller sådana områden som skola, sjukvård, boende osv. som människor har ett djupt känt behov av att själva vara med och bestämma. Men mångfald inom utbildningsväsendet är inte bara en fråga om valfrihet. Mångfald behövs också för att stimulera kvalitet och pedagogisk utveckling. De enskilda alternativen behöver därför bli betydligt fler än de är i dag och de måste kunna arbeta på ekonomiskt lika villkor. Det är naturligtvis inte så att en friskola automatiskt är bättre än en kommunal skola. Däremot bidrar mångfald och valfrihet till att man utvecklar nya idéer och hittar nya lösningar både på praktiska och pedagogiska problem. Det är ingen tillfällighet att många nya pedagogiska idéer från t.ex. Waldorf och Montessoripedagogik från början utvecklats i friskolor. I dag har mycket av detta nytänkande trängt in i den kommunala skolan. Det har också visat sig att alltfler friskolor vill arbeta med elever som har särskilt behov av stöd. Det har vuxit fram en hel del fristående särskolor och fristående skolor som riktar in sig på elever med Sammantaget har friskolorna uppenbart inneburit en förnyelse och mångfald i den svenska skolvärlden, trots att bara 3 % av eleverna i dag går i friskolor. Det som har hänt de senaste åren är, enligt mitt sätt att se, en utveckling av den demokratiska idén om en svensk skola för alla. Inom ett system där bidrag ges till skolor oberoende av om de drivs av kommun eller av enskilda får skolor som följer läroplanen erbjuda undervisning. Sådana skattesubventionerade skolor får heller inte ta ut avgifter och de måste vara öppna för alla. Den här utvecklingen har genom åren ägt rum under segt motstånd från socialdemokrater och vänsterpartister. Genom att stifta lagar försökte man en gång för 10-15 år sedan stoppa föräldrakooperativa dagis. Nu har det motståndet för några år sedan getts upp. Men under den senaste borgerliga regeringen kritiserade socialdemokrater och vänsterpartister bidragen till fristående skolor. När vi sedan fick en socialdemokratisk regering igen kunde den inte förneka den opinion för alternativ inom skolan som fanns bland människor, och friskolorna fick vara kvar, fast med vissa begränsningar och försämringar i villkoren. Skollagen fick en oklar formulering om att skolan inte får påverka den kommunala skolverksamheten negativt. Det kan t.ex. innebära att fastän föräldrar och elever föredrar en ny skola får denna inte startas om en kommunal måste stängas. Det kan också innebära att en kommun på grund av en viss politisk majoritet avstyrker godkännande av en ny friskola och försöker argumentera gentemot Skolverket på rent politiska grunder. Dessutom har bidragsreglerna blivit så oklart utformade att bidragen kan variera kraftigt från kommun till kommun. Den momsersättning som kommunerna ska ge friskolorna varierar kraftigt mellan kommuner, och bidraget till lokalkostnaderna utformas på olika sätt. Sammanfattningvis: Det kan i dag vara ett kommunalt godtycke som avgör om en friskola ska få drägliga villkor eller inte. Motståndarna till friskolor talar ofta om segregering. Endast rika och välutbildade föräldrar sätter sina barn i friskolor. I själva verket är segregeringen sedan länge inbyggd i våra bostadsområden genom att olika boendeformer ligger så avgränsade från varandra. Tvärtom kan möjligheterna att välja en skola utanför det egna bostadsområdet i stället minska segregeringen inom skolans värld. De som är rädda att friskolorna ska konkurrera ut den kommunala skolan borde i stället för att ropa på begränsningar och förbud arbeta för att de offentliga skolorna höjer sin kvalitet. I de områden som tenderar att tappa elever till andra skolor borde skolorna få en särskilt spännande utbildningsprofil så att människor även från andra bostadsområden väljer dessa skolor. Särskilt har kritiken mot friskolor varit stark från Vänsterpartiet på senare år. Det var intressant att höra Lennart Gustavsson, Vänsterpartiet, i sitt anförande när han på ett allmänt sätt använder begreppet vinst som något självklart negativt. Vinstintresse, profitintresse, börsnoterade företag - sådana uttryck nämns för att automatiskt ge en negativ association. Då är naturligtvis grundfrågorna: Är vinstintresse per definition något negativt? Finns det något negativt inslag i privata läkarmottagningar, privata bokförlag, privata fotvårdare, privata städfirmor och andra typer av verksamheter där man kan tala om någon form av vinst? Detta är att villa bort begreppen. Vid en bedömning av en skola handlar det om kvaliteten och om vad elever och föräldrar vill välja. Lennart Gustavsson och Vänsterpartiet angriper också gärna skolor som står på s.k. konfessionell grund. Där säger den skollag vi har i dag att den egna trosläran får inte ersätta den läroplansbundna undervisningen i religionskunskap. Skollagen säger också att grundläggande värden och allmänna mål ska följas enligt skollagen. Där är det bara att se till att Skolverket i sin tillsyn följer att de olika skolorna lever upp till skollagens anda. Det gör ju Skolverket också. Det har hänt att enstaka skolor stängts för att de inte har följt läroplanen och värdegrunden. Det är riktigt. Sådana skolor ska stängas. Men skollagen lämnar i dag inget utrymme för att konfessionella skolor ska ha rätt att bryta mot de principer som gäller i den allmänna kommunala skolan. Fru talman! För 10-15 år sedan kunde man i Sverige fortfarande förbjuda människor att välja en annan kommunal skolan än den skolstyrelsen bestämde för dem. Även den bristen på valfrihet inom kommunen försvarades på den tiden av socialdemokrater och vänsterpartister. En del av dem förstår inte ens nu att dagens människor inte låter sig hunsas på det sättet. Vi liberaler gick en gång i spetsen för att ge alla människor rätt till en likvärdig utbildning. Jag ser de nya friskolorna som en vidareutveckling av den demokratiska idén om en skola för alla. Alla människor ska få rätt att välja bland skolor som följer statens måldokument när det gäller kvalitet och skolans värdegrund. För att uppmuntra en fortsatt utveckling av mångfalden i vårt skolsystem behöver friskolornas arbetsvillkor mycket tryggare regler än i dag. Friskolorna måste garanteras en lägsta grundnivå på ersättningen, och reglerna för resursfördelning måste göras mera enhetlig. Friskolorna måste garanteras ersättning för insatser för elever med särskilda behov av stöd. Oklara regler som finns i dag och som ger kommunen möjlighet att godtyckligt motarbeta en friskola måste avskaffas. Skolverket ska inte kunna vänta till någon vecka före skolstarten med att besluta om att godkänna en ny friskola. Föräldrar och elever som väljer en friskola måste känna trygghet i att samma villkor gäller där som gäller för övriga skolor. Fru talman! Med anledning av detta yrkar jag bifall till reservation 1 under mom. 1 och reservation 1 under mom. 6. I övrigt står jag bakom alla övriga folkpartiyrkanden.
Fru talman! Jag har två frågor till Ulf Nilsson. Den första frågan gäller att Ulf Nilsson berör Vänsterpartiets krav på att vinst - profit, Ulf Nilssons ord - bör återinvesteras i verksamheten för att på så sätt komma barnen till del. Är det rätt eller fel? Den andra frågan rör segregationen. Jag skulle vilja att Ulf Nilsson - jag vet att det är kort om tid - försöker förklara för mig på vilket sätt som privata skolor, fristående skolor, ska vara det som jag tror att folkpartister kallar en murbräcka mot segregationen.
Fru talman! Vinstresonemanget är ett slags tankefel. Om en verksamhet går med vinst uppstår ett överskott. Det tas inte från någonstans. Om vi förbjuder skolor att få någon form av vinst, eller förbjuder företag som går med vinst att bedriva skolor, tillfaller inte de pengar som de inte får i vinst plötsligt kommunen eller någon annan. Det är feltänkt att en skola skulle förlora i sin verksamhet på att inte tvingas återanvända vinsten i verksamheten. Förutsättningarna i ett privat företag bygger på att de går antingen jämnt ut eller med vinst. Det är ett teoretiskt resonemang, som bygger på att vinsten underförstått stjäls av någon. Det gör den inte. Det viktiga är fortfarande att skolorna är bra, om de är efterfrågade och har den kvalitet som staten sätter upp att skolor ska ha. Skolan ska vara en murbräcka mot segregation. Där kan alla våra kommunala skolpolitiker göra sitt bästa genom att verkligen se till att förbättra kvaliteten på den kommunala skolan och anta utmaningen från bl.a. friskolor genom att göra den kommunala skolan så bra som möjligt. Valfriheten mellan kommunala skolor och kommunala skolor och friskolor ger människor en möjlighet att välja skolor i andra bostadsområden. Segregationen i skolan beror mycket på att människor bor segregerade i olika bostadsområden. Möjligheten att fler rör sig över bostadsområdesgränserna gör att fler människor från olika miljöer går i samma skolor. Där bidrar friskolorna, liksom över huvud taget införandet av valfrihet inom den kommunala skolan.
Fru talman! Jag konstaterar att Ulf Nilsson som företrädare för Folkpartiet inte ser någon skillnad mellan vinst som uppstår när man bedriver utbildningsverksamhet och vinst som uppstår i vilket annat företag som helst. Det gör mig beklämd. Låt mig utveckla en följdfråga om murbräckan mot segregationen. Ulf Nilsson kan ställa upp på att vi lever i ett samhälle som är skiktat. Vi skulle kunna säga klassamhälle, och jag tror att Ulf Nilsson förstår vad jag menar.

Fru talman! Jag hoppas att Lennart Gustavsson i ett annat inlägg får möjlighet att utveckla hur han ser på vinsten. Är all vinst oförenlig med någon form av samhällsnyttig verksamhet? Var går gränsen? Är det läkare, tandläkare, sophantering, husrenovering? På något sätt underförstår Lennart Gustavsson att det är en motsättning mellan ett företag som går med vinst och att det är samhällsnyttigt. Det stämmer inte med min liberala ideologi, men det stämmer tydligen med När det gäller murbräckan mot segregation underförstår Lennart Gustavsson att det är de starka och rika föräldrarna som väljer friskolor och utnyttjar valfriheten. Det var ju så det var innan den borgerliga regeringen genomförde möjligheten att utan stora kostnader, och utan några kostnader alls, välja en annan skola. Om vi går tillbaka 15-20 år fanns det en del människor som satte sina barn i privatskolor eftersom de hade råd att göra det. Dessa privatskolor kunde också utestänga barn till föräldrar som inte hade råd att betala. Detta svenska system som vi successivt har arbetat fram bygger ju på en demokratisk idé om att utbildning inte får kosta och att valfriheten inte ska kosta pengar.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets hemställan, som innebär avslag på de 27 motionsyrkanden som behandlas. Det kan tyckas vara en omild behandling, men det finns goda skäl för den hanteringen. Det är inte första gången som vi debatterar fristående skolor och villkoren för dem. Tvärtom känns det som om alla förslag, både de goda och de mindre goda, har penetrerats ganska så ingående och ofta här i kammaren. Det är svårt att hitta något riktigt nytt i debatten. Åtskilliga gånger har det från den här talarstolen sagts från borgerligt håll att den socialdemokratiska politiken för fristående skolor skulle leda till försvårande för dem, att de försvinner. Vi har också hört det här i dag. Uppenbarligen har de som är intresserade av att starta fristående skolor inte riktigt trott på domedagsprofetiorna, för de har planerat för nya skolor. De har ansökt om att få starta nya skolor i en ökande omfattning. De flesta har fått starta. Alla har inte kommit i gång. Men de som har kommit i gång lever vidare och många av dem växer dessutom; detta under en socialdemokratisk regeringsperiod och med en socialdemokratisk politik för fristående skolor. Den här politiken är lite för generös, tycker en del som ser faran i att andelen fristående skolor växer mycket snabbt, framför allt i en del kommuner där de har fått särdeles goda villkor - t.o.m. bättre villkor än de kommunala skolorna. Denna oro grundar sig ofta på en övertygelse om att det ligger ett stort värde i att barn får tillfälle att starta sin skoltid i en gemensam grannskapsskola och där får möta barn med skilda erfarenheter och kulturer. Det är rimligt att anta att sådana möten ökar respekten för allas lika värde och allas lika rätt att vara olika. En del, och jag vill betona att det är en del, fristående skolor bygger ju på språk-, etnisk eller religiös tillhörighet. Och visst är det snubblande nära att tänka sig att åtminstone dessa skolor riskerar att bidra till en uppdelning av barn i olika grupper. Vi vill inte att detta konstaterande ska leda till att fristående skolor hindras. Men det är viktigt att vi kan resonera, diskutera och se på de problem som skapas av en sådan uppdelning, och att vi är nyktra nog att varken se alldeles nattsvart eller alldeles kritiklöst på de fristående skolorna. Vi socialdemokrater lade i början av 90-talet fast några grundstenar i vår syn på de fristående skolorna. Det var en naturlig följd av de beslut som tidigare hade fattats om att elever och föräldrar så långt det var möjligt skulle kunna välja skola. Och det var faktiskt, Ulf Nilsson, en s-regering som genomförde den rätten. Till dessa grundstenar hör att: 1. Fristående skolor ska kunna ingå i vårt skolsystem. Vi kan inte säga att de ska göra det eftersom det just bygger på frivillighet. 2. Den skola som godkänns av Skolverket ska få samhällets stöd, om inte väldigt starka skäl talar emot det. Och det är Skolverket som avgör det, inte kommunerna. 3. Stödet ska vara utformat så att de får likvärdiga villkor med de kommunalt drivna skolorna - varken mer eller mindre. Bidragets storlek ska alltså grundas på det utbildningsuppdrag som skolan åtar sig och på elevernas behov, inte på huvudmannaskap. 4. De fristående skolorna ska svara mot den värdegrund som skollagen och läroplanerna uttrycker och i övrigt motsvara de kvalitetskrav som ställs på skolan. 5. De ska delta i Skolverkets uppföljning och utvärdering. 6. De får inte ta ut elevavgifter. Vi ser egentligen inga omedelbara skäl för att ändra vår grundinställning. Däremot finns det skäl att se på delar av tillämpningen i ljuset av den utveckling som har varit. Det var anledningen till att den s.k. Fristkommittén tillsattes. Den har nu fått ett utökat och förlängt uppdrag att se över många av de frågor som upplevs som problematiska, och de ska lägga fram förslag på förändringar som löser dem. Flera av de motionsyrkanden som vi föreslår ska avslås i betänkandet pekar just på sådana frågor som Fristkomittén arbetar med, och den fråga som Lars Hjertén ställde om valfriheten i gymnasieskolan är en sådan fråga. Därför har utskottet konstaterat, som vi brukar göra, att det inte behövs några ytterligare åtgärder från vår sida i riksdagen nu. Vi behöver inte tala om för regeringen att den ska göra vad som redan är gjort. Det kan tvärtom faktiskt fördröja hela processen; detta särskilt då det i så hög grad saknas konkreta förslag i motionsyrkandena utan mer är ett sätt att peka på problemen. En annan aktuell fråga i utredningsarbetet är den som Lennart Gustavsson tog upp, nämligen om fristående skolor som drivs i aktiebolagsform och som finansieras med allmänna medel ska få dela ut vinst till sina aktieägare. Jag ser inte att det är något fult med att företag går med vinst. Tvärtom är det en förutsättning för företagandet och en viktig drivkraft i vårt land. Men visst är det tveksamt om vi här i riksdagen ska avdela pengar för kommunerna för att de ska kunna bedriva bl.a. skolverksamhet och om de pengar som avsätts i kommunernas egna budgetar ska kunna användas för ett annat ändamål än de som de är avsedda för, nämligen barnens och ungdomarnas utbildning. Det är skattebetalarnas pengar vi hanterar, och vi hör ofta krav på att vi ska se till att de hamnar där det är meningen - inte i svarta hål. Jag har för min del tolkat det som ett starkt önskemål om att de pengar som är avsedda för barnens utbildning också ska gå dit. Det är också ett av Fristkommitténs uppdrag att se över detta. När den utredningen är klar, om ungefär ett år, har vi förhoppningsvis ett bra underlag för att ta ställning till de frågor som jag har nämnt och flera andra frågor som finns nämnda i betänkandet. Då är det dags att vi återkommer till dessa frågor här i kammaren. De är för viktiga för att vi ska göra ett hafsverk av dem här i dag. Fru talman! Det finns en tendens hos flera borgerliga partier att vilja se frågan om de fristående skolorna som en fråga om enbart näringsfrihet. Gör man det är det naturligt att tala om konkurrensvillkor mellan kommunens skolor och de fristående skolorna som nästan det enda intressanta. Men så begränsat tycker inte jag att man kan se på frågan. Den handlar ju i grund och botten om barns och ungdomars rätt till en likvärdig utbildning, och att det finns ett oinskränkt ansvar hos någon för att det ska finnas bra skolor som alltid är beredda att ta emot alla elever. Det är kommunerna som har detta ansvar. Jag kan svårligen se att det finns någon annan som kan ta det, inte staten och inte de fristående skolorna. Detta faktum leder till att alla barns rätt till en bra och likvärdig utbildning måste gå före näringsfriheten, där båda dessa intressen kolliderar. Vågar vi inte se att det finns en sådan intressekonflikt, kan vi heller aldrig hitta ett bra sätt för kommuner och fristående skolor att samverka för barns bästa. Då hamnar vi alltid i ett konkurrenstänkande. Effekterna av detta visar sig redan nu i enstaka fall, men riskerar att bli en mycket svårare nöt att knäcka den dagen barnkullarna minskar och det återigen blir tal om att minska organisationen och lägga ned skolor. Vi ser detta i flera glesbygdskommuner. Den som är ansvarig för alla barns skolgång måste ha ett inflytande över skolorganisationen. Det betyder ingen ovillkorlig rätt att säga nej till alla etableringar av fristående skolor. Det har ju utvecklingen visat. Men det betyder att kommunens synpunkter ska vägas in i Skolverkets beslut om godkännande för att alla barns intressen ska kunna göras hörda. Kommunen uppträder där inte i första hand som konkurrent utan som företrädare för sina invånare. Skolverket har bl.a. till uppgift att genomskåda den kommun som av rena konkurrensskäl vill stoppa en fristående skola. Det tycker jag att Skolverket har visat att man kan.

Fru talman! Jag kan inte låta bli att säga att Kristdemokraterna delar Eva Johanssons uppfattning i fråga om mycket av det hon sade här, dock inte allt. Jag skulle vilja ställa en rak fråga till Eva Johansson. Är Eva Johansson beredd här och nu att ta avstånd från dem i hennes eget parti som öppet pläderar för att göra det svårare att starta nya friskolor i landet?

Fru talman! Jag tyckte att Eva Johansson sade att Skolverket också i fortsättningen ska besluta vilka friskolor som ska finnas. Det är inte kommunerna som ska göra det, utan kommunerna ska få yttra sig. Det tycker jag är en bra markering. Hon har inte med sig alla sina partivänner där, och absolut inte stödpartiet Vänsterpartiet. Det är klart att man kan hänvisa till Fristkommittén när det gäller valfrihet. Men nog måste Eva Johansson som erfaren skolpolitiker ha en egen uppfattning om huruvida det är bra att var och en får välja vilken skola han eller hon ska gå i och att familjen ska ha valfrihet? Det är den fråga jag ställde förut. Jag vill ha svar på den frågan.
Fru talman! Som jag redovisade tidigare var det en socialdemokratisk regering, och en majoritet här i riksdagen under den tiden, som ändrade i bestämmelserna och införde föräldrars och elevers rätt att välja skola. Som en konsekvens av det har vi också i hög grad, vill jag påstå, ändrat vår inställning när det gäller fristående skolor när den frågan blev aktuell på allvar i början av 90-talet. Jag har redovisat utgångspunkterna för våra ställningstaganden.
Fru talman! Jag vill i min sista replik säga att om man tittar på en annan skolform som jag känner väldigt väl, nämligen folkhögskolan, så har friskolor där betytt oerhört mycket för mångfalden och kvaliteten. Brunnsviks folkhögskola började med politiska ideologier och Sigtuna folkhögskola med kristen humanism. Sedan kom nykterhetsrörelsen, idrottsrörelsen osv. Nog är det bra om man har olika folkrörelser som också engagerar sig i ungdomsskolan, så att de inte bara är till för dem som är vuxna?
Fru talman! Nu skiljer sig ju grundskola, gymnasieskola och folkhögskola åt såtillvida att kommunerna har ett ovillkorligt ansvar att svara för att det finns utbildningsplatser, bra skolor, för alla barn och ungdomar. Ett sådant ansvar finns inte när det gäller folkhögskolan. Så jag förstår inte riktigt Lars Hjerténs paralleller. Däremot har jag förstått att man från en del meddebattörers sida fortfarande vill göra gällande att vi skulle säga nej till fristående skolor. Jag tycker att jag så tydligt jag har kunnat härifrån talarstolen har försökt säga att fristående skolor kan ingå i vårt skolsystem. Anledningen till att jag använder ordet "kan" är att vi inte kan föreskriva att det ska finnas fristående skolor. Det är beroende av enskildas initiativ. Däremot har kommunerna ett ovillkorligt uppdrag som de inte kan dra sig undan. Det skiljer i stor utsträckning kommunernas ställning i förhållande till de fristående skolorna.
Fru talman! Den socialdemokratiska regeringen genomförde, som Eva Johansson har hänvisat till, beslut om friskolor. Det var försämringar jämfört med de regler som gällde tidigare eftersom bl.a. den garanterade lägsta bidragsnivån försvann. Men det var ändå bra att socialdemokraterna ändrade sig och accepterade tanken på friskolor. I det betänkande som vi diskuterar i dag har det ju yrkats avslag på alla motioner. Det gäller både de motioner från Vänsterpartiet som vill försämra villkoren och de motioner från andra partier, bl.a. Folkpartiet, som vill förbättra villkoren. Jag tycker att Eva Johanssons inlägg var intressant att lyssna på. Det var också ett rätt nyanserat inlägg. Men jag tror ändå att åhörarna och de som eventuellt läser protokollen skulle vara intresserade av att höra vilka förändringar Eva Johansson och Socialdemokraterna kan se som angelägna och viktiga att diskutera. Är det ett problem att t.ex. momsersättningarna som betalas ut till friskolorna är olika i olika kommuner? Är det ett problem att det sista datum när Skolverket ska godkänna en friskola kan vara någon vecka före skolstart? Är det ett problem att inte alla friskolor har en minsta garanterad bidragsnivå? Är det ett problem att kommunerna kan ha möjlighet att bidra till att stoppa friskolor? Det hade varit intressant att höra något om i varje fall Eva Johanssons och socialdemokraternas i utbildningsutskottet färdriktning, vad man kan förvänta sig för dem som är engagerade i de här frågorna.
Fru talman! Ulf Nilson och alla andra får ge sig till tåls till dess att vi har Fristkommitténs material framför oss. Då kan vi bedöma vad som eventuellt ska göras för att förbättra och hur problemen ser ut. Att gå före med beslut för att sedan titta på hur problemen ser ut och vilka lösningar som hade varit bra är ingen lyckad metod när det gäller lagstiftning. När det gäller frågan om sista dag för meddelande av godkännande är det, som vi skriver i betänkandet, så att Skolverket klarar det här i mycket hög grad. I de få fall där man inte klarar den här fristen beror det ofta på de sökande skolorna själva. Ulf Nilsson säger att vi försämrade bidragsgivningen jämfört med tidigare. Det märks ju inte direkt i antalet ansökningar att det skulle ha blivit några försämringar. Jag vill ställa en fråga Ulf Nilsson, som ofta brukar hävda konkurrenstänkandet: Vad är det för fel på att det är lika villkor i finansieringen mellan de kommunala skolorna och de fristående skolorna? Finns det något egenvärde i att vi har olika principer?
Fru talman! Det är inget fel i att det är lika villkor. Felet är att reglerna för tillfället lämnar ett stort utrymme för kommunalt godtycke. Redan i Fristkommitténs första redovisning har man visat att t.ex. ersättning för lokalkostnader, ersättning för momsredovisning, ersättning för momskostnader osv. varierar kraftigt mellan kommunerna. Den försämring jag talade om var att det var en garanterad minsta bidragsnivå som vi borde ha som vi inte har i dag. Jag anser inte att friskolorna, lika lite som några andra skolor, ska överkompenseras på något sätt, tvärtom. Alla skolor ska ha enligt samma principer. Sedan, fru talman, konstaterar jag att Eva Johansson inte vill peka ut någon tydlig färdriktning när det gäller hur hon vill driva politiken i väntan på den här utredningen. Det är en ideologisk skillnad mellan oss. Jag vill naturligtvis inte heller binda mig för tekniska lösningar i väntan på en utredning. Men jag tycker att det är viktigt att betona att vi nu ska arbeta för att de fristående skolorna ska få fortsätta att utvecklas. Att de utvecklas trots vissa svårigheter beror inte bara på att vi har ett, som Eva Johansson betraktar det, bra system. Det beror också på att det finns ett väldigt engagemang och en väldig vilja hos föräldrar och elever att pröva alternativ inom skolan.
Herr talman! Bidragen till de fristående skolorna ska alltså ske på samma villkor som när varje enskild kommun behandlar sina egna skolor. Den bidragsgivningen, eller finansieringssystemen, ser väldigt olika ut i olika kommuner. Men vi tycker att det är rimligt att det grundar sig på utbildningsuppdragets omfattning och elevernas behov. Då är det omöjligt att ha en sådan begränsning som Ulf Nilsson nu förespråkar. Behovet av finansiering kan se väldigt olika ut beroende på vilka eleverna är och vilka behov de har.

Så var det ju faktiskt.
Herr talman! Eva Johansson sade i sitt anförande att det går bra för friskolorna. Vi kan se fler fristående skolor i dag än på länge, vilket är sant. Hon sade också att det inte finns några större problem med tolkningen av reglerna för kommunerna. Men flera av de friskolor som jag har besökt, speciellt de fristående skolorna ute på landsbygden, har haft väldigt stora problem bl.a. med att få den garanterade miniminivån. Dessa landsbygdsskolor har också flera gånger varit hotade, och det har ofta handlat om kommuner där det har funnits en socialdemokratisk majoritet, och där man har velat lägga ned landsbygdsskolan. Men varför är det så? Eva Johansson tog ju upp detta i sitt anförande. Varför kan man inte gå med på en garanterad miniminivå, så att skolan, eleverna och föräldrarna kan få den tryggheten att långsiktigt kunna planera?
Herr talman! Det beror helt enkelt på, Sofia Jonsson, att tryggheten för alla barns skolgång måste vara vägledande för kommunen. Och små landsbygdsskolor, oberoende av om de bedrivs i kommunal regi eller som fristående skolor, lever alltid väldigt otryggt om antalet barn blir så litet att man helt enkelt inte kan försvara en fortsatt drift av skolverksamheten, därför att det också påverkar skolgången för alla andra barn i den kommunen. Det är ju detta som är skillnaden. Varför är socialdemokraterna emot valfriheten? Jag skulle vilja att Sofia Jonsson utvecklade den frågan lite mer i sina andra replik, eftersom jag inte förstod den, och då har jag väldigt svårt att svara på den.
Herr talman! De många landsbygdsskolor som är hotade är hotade främst därför att den majoritet som finns, och som ofta är socialdemokratisk, säger att man inte kan ha en skola som kostar x antal kronor på landsbygden. I stället ska man bussa barnen och se till att de får gå någon annanstans men inte där de känner trygghet, oavsett om det har varit 70-130 elever. Det är ju för dessa som en fristående skola har kunnat bli en möjlighet, tryggheten att komma tillbaka. Jag menar att när barnen inte får den tryggheten och när alla fristående skolor inte har den rättigheten att få lokalkostnaderna täckta och att kunna investera - det kostar att starta en skola, och det kostar att investera i något nytt - då måste det också finnas ett garanterat bidrag för dessa skolor. Om kommunerna inte har den garanterade nivån innebär det att det inte blir en mångfald och att det inte blir en valmöjlighet för skolorna, för eleverna och framför allt för föräldrarna. Det är detta som socialdemokraterna inte vill ta till sig. De börjar diskutera att det kommer nya förslag och att de inte kan säga någonting innan dess. Vi vet vad som är problemet. Nu måste det lösas. Och framför allt måste man se till att eleverna får en bra skola att gå i.
Herr talman! Det är ju, gubevars, inte enbart i sstyrda kommuner som kommunpolitiker nödgas att se hur de ska ordna sin skolorganisation så att den kan svara upp emot alla elevers rätt till en bra utbildning. Jonsson, sker också i centerstyrda kommuner då och då. Jag tror mer att det är en sakfråga som man hanterar ute i kommunerna. Och vi ska också ha respekt för de svårigheter som det innebär att behålla mycket små skolor där utflyttningen, som beror på många olika saker, är så stor och där antalet barn minskar så mycket att det blir fullständigt ohållbart. Frågan är då: Tycker Sofia Jonsson att bara därför att en sådan skola blir en fristående skola så ska den för all evärdlig framtid vara garanterad en överlevnad, även om det betyder att andra elever i den kommunen får en sämre skolgång, längre resvägar och färre vuxna? Det är principfrågan.

Herr talman! När man diskuterar fristående skolor blir debatten väldigt snabbt politiskt profilerad. När friskolereformen genomfördes för tre år sedan var debatten rent av hätsk. Och lite av efterdyningarna tycker jag att man märker nu också, framför allt från moderaterna och vänsterpartisterna. Det är egentligen dyningar från den gamla debatten som är 20-30 år gammal, då man hade ett socialistiskt planhushållstänkande som var tydligt på den ena kanten och de fria marknadskrafterna och nyliberalismen på den andra kanten. Detta är naturligtvis synd, därför att friskoledebatten skulle behöva moderniseras och profileras på ett lite annat sätt. Det finns många intressanta saker att diskutera när det gäller utvecklingen av de fristående skolorna. Eftersom Miljöpartiet varken befinner sig på den ena eller den andra sidan och inte heller står i mitten vill jag kortfattat framföra vår grundinställning när det gäller utvecklingen av svenskt skolväsende. Vi tror alltså på det egna initiativet och möjligheten att bygga upp en mångfald inom det svenska skolväsendet. Vi tror att man ska decentralisera besluten ut inte bara i kommunerna utan till de enskilda skolorna, så att skolledning, lärare, föräldrar och elever kan ta en större del i utformningen av sin skolas verksamhet och engagera sig mer i verksamheten. Men vi tror samtidigt att samhället har ett mycket stort ansvar, och det ska vara ett totalt ansvar, för att kunna garantera att varje elev ska få den trygghet och den skolgång som han eller hon är berättigad till enligt svensk skollag och läroplanen. Det finns alltså ett tillsynsansvar från samhällets sida som är mycket stort och tydligt enligt vårt sätt att se. Vi tycker också att ekonomin ska vara sådan att en elev, oavsett i vilken skola han eller hon går, ska ha samma stöd från samhället för sin skolgång, oavsett om han eller hon går i en fristående skola eller i en kommunal skola. Dessutom tycker vi att det måste finnas bra system som garanterar att elever med behov av särskilt stöd ska få det, alltså att man när det gäller det ekonomiska stödet från samhället ska ta stor hänsyn till de behov som de enskilda eleverna har. Så ser Miljöpartiet på frågan om den ideologiska grunden för utveckling av svenskt skolsystem. Jag tror att jag kan säga att det genomsyrar friskolereformen som Miljöpartiet tillsammans med Socialdemokraterna arbetade fram och som vi naturligtvis stod bakom. Nu har vi alltså sett hur det har gått under tre år. Vi har fått en expansion. Antalet fristående skolor har ökat mer än någonsin i friskolornas historia. De har fördubblats under denna tid. Kvaliteten har så långt som de utvärderingar som har gjorts visar varit god, vilket inte var oväntat på något sätt. Ingen hade väntat att kvaliteten skulle vara sämre i fristående skolor. Snarare ska ju de vara utvecklande och kunna gå före i den pedagogiska utvecklingen. Den kritik som fanns när friskolereformen gjordes var alltså politiskt initierad. Jag tror att många förstod att utvecklingen skulle bli så här. Man märker väl på motionerna att de förslag som nu kommer och som delvis liknar vad som fanns för tre år sedan nu har en väldigt mycket mjukare underton. Man verkar inte längre riktigt känna någon styrka i argumenten, och vi ser inte någon större iver från den borgerliga sidan att skriva motioner i ämnet. I betänkandet finns det alltså tre reservationer, två från det borgerliga hållet och en från Vänsterpartiet, som kanske lite grann visar det jag har sagt. De borgerliga partierna - Moderaterna, Kristdemokraterna, Centern och Folkpartiet - har enats om en reservation där den tunga punkten lyder: "Vi är emot de förändringar i villkoren för de fristående skolorna som genomfördes under den förra mandatperioden." Det gäller alltså friskolereformen. Vidare säger man: "Det är vår bestämda uppfattning att de fristående grundskolorna i skollagen måste garanteras en lägsta grundnivå för ersättning och därutöver kompenseras för särskilda åtaganden." Man vill alltså gå tillbaka exempelvis till den uppgörelse som Centern hade med Socialdemokraterna - 75 % golv - vi vet ju vad den ledde till. Den ledde alltså till att över två tredjedelar av de fristående skolorna snabbt fick just 75 % av vad de kommunala skolorna i genomsnitt hade. De har inte haft det så dåligt, i varje fall inte på 90-talet. Och detta var alltså en katastrof för en del fristående skolor. Nu har man kommit till den situationen att man med friskolereformen, precis som Eva Johansson säger, har fått lika villkor. Oavsett om man går i en fristående skola eller om man går i en kommunal skola ska man ha samma stöd av samhället. Det ska inte vara 75 %, inte heller 80 % eller 85 %, utan det ska vara 100 %. Varför ska det vara en skillnad? Varför skulle ni i Folkpartiet vilja att de som går i fristående skolor bara ska få en viss procent av vad de som går i kommunala skolor har? Varför ska det inte vara lika? Har ni samma uppfattning, brukar jag säga, när det gäller lönesättning för lika arbete för män och kvinnor - dvs. att ni tycker att det ska vara lika men ändå vill ha en regel att det ska vara minst 75 %, i varje fall för kvinnorna? Det går inte att förstå Folkpartiets inställning i den frågan. Nåväl, ni får gärna driva detta i nästa valrörelse. Från de fristående skolorna har det klart sagts att de inte vill ha det här; de vill inte tillbaka till det. Självklart är det bättre att det är lika, menar man. Jag kan läsa upp hur man från Friskolornas riksförbund bedömer det hela: Det system som vi har är en bra grund för att ge friskoletanken det breda fotfäste som på sikt kan göra friskolan inte bara till en möjlighet utan till en rättighet. Man har alltså inga invändningar längre mot ekonomin. Det kan man förstå eftersom det här förslaget innebar förbättringar - inte försämringar, som det har påståtts här. Nåväl, det ska kanske inte ordas så mycket om det. Det är dumt att förstora en fråga som håller på att självdö. Däremot finns några tendenser kvar som oroar mig lite grann och jag vill nämna några punkter i de borgerligas motion. I motion 1999/2000: Ub259 kräver Moderaterna en lagstadgad rätt att få välja skola. Det är ett underligt krav eftersom detta redan finns inskrivet. Man har alltså lagstadgad rätt att välja skola. Däremot har jag en känsla av att ni egentligen är inne på krav om lagstadgad rätt att få den plats som valts. I dagsläget är det naturligtvis ett fullständigt orimligt steg. Det skulle ju innebära att man skulle kunna välja en skola och sedan ha en garanti för att också hamna där. Jag tror att det är den typen av önskemål som ni är inne på. Om vi någon gång i framtiden får den flexibiliteten och den ekonomin i det svenska skolsystemet får vi vara mycket glada. Jag skulle vilja ha ett klargörande om varför nuvarande lagstiftning inte skulle räcka. Tyvärr måste jag säga att Lars Hjertén dåligt återspeglar den hätska debatt som vi tidigare hade. Tvärtom har han nu en välbalanserad syn i de här frågorna men i motionerna finns idén kvar om att det råder konkurrens mellan fristående och kommunala skolor. Låt oss komma överens om att det ska bort! Skolväsendet utvecklas inte genom konkurrens mellan skolorna. De fristående skolorna har större frihet när det gäller att utveckla t.ex. en pedagogisk metod. Självfallet upplever de som jobbar där alls inte någon konkurrens med de kommunala skolorna. I stället ska de få resurser och möjligheter att sprida sina kunskaper och erfarenheter till andra fristående skolor och kommunala skolor. Det är samverkan som ska utveckla det svenskt skolväsende, inte konkurrens mellan skolor, för det är den gamla nyliberala idén om den fria marknadens intåg i skolsektorn som helt enkelt känns omodern. Jag tror att Lars Hjertén skulle kunna stödja tanken på att slippa få med den här biten. Det stör ju hela tiden att man får in ett sådant här merkantilt synsätt på våra barns skolvärld. På samma sätt är det med folkpartimotionen. Ulf Nilsson beskriver en liberal syn på friskolorna som är alldeles utmärkt. Det gäller första halvan av anförandet. Men Ulf Nilsson var inte med när friskolereformen genomfördes, utan då var det en annan representation här. Argumenten då såg väldigt annorlunda ut. Ulf Nilsson har säkert läst på vad som sades då. Sedan får man se det igen och det är synd. För det första var det ju fel. För det andra är det inte längre representativt för Folkpartiet. Det blir alltså underligt när man säger att lagreglerna för fristående skolor måste utformas så att kommunalt godtycke inte tillåts vara avgörande för om en fristående skola ska godkännas eller inte. Det är en missinformation, för att använda ett snällt ord, som Folkpartiet tidigare använde sig av. Det är precis detta som vi har stävjat genom att Skolverket ensamt har uppgiften att lämna både godkännande till en fristående skola och bidragsrätt. Dessutom handlar det om tillsynen. Ulf Nilsson hör alltså till ett parti som när den här frågan drevs var det enda partiet som drev att kommunen skulle ha tillsynen över friskolorna. Vi fick alltså kämpa mot Folkpartiet för att det inte skulle vara ett kommunalt godtycke. Jag kan läsa ur partimotionen, om nu detta skulle vara obekant. Lars Leijonborg har alltså skrivit under detta: "Vi menar att det är logiskt att kommunen tar helhetsansvaret för all skolverksamhet som bedrivs inom kommunen och för de barn som är bosatta där. Därför bör den regelbundna, periodiska, tillsynen över friskolorna som nu ligger hos Skolverket överföras till kommunerna." Det där försvann när Folkpartiet sedan gick in och samverkade med Moderaterna, och det finns inte med i den gemensamma reservationen. Jag tycker att Folkpartiets förhållningssätt tidigare varit mycket upprörande. Jag begär inte att Ulf Nilsson ska ta avstånd från det men sluta att driva de här direkta felaktigheterna! Kommunerna har alltså ingen beslutsrätt i frågan och heller inte tillsynen så som Folkpartiet tidigare önskat men kanske inte längre önskar. Sedan var det ett parti som åtminstone i riksdagen sedan ställde upp på friskolereformen. Då gick man med på skrivningar där det sades: Fristående skolor är viktiga för utvecklingen av det svenska skolsystemet. Vi välkomnar mångfalden osv. Nu har man svängt 180 grader. För mig är det inte bara en svängning utan också ett återtåg åtminstone ett par decennier tillbaka. Man skriver: "Vi är starkt kritiska till framväxten av fristående skolor. Kraven på offentlig finansiering av godkända fristående skolor försvårar en rationell planering av det kommunala skolväsendet." Okej, man ska kanske inte spika upp det här på väggen, för det ändras väl, förhoppningsvis, igen. Men det som oroar mig lite grann är att man skriver "försvårar en rationell planering av det kommunala skolväsendet". Har ni inte upptäckt att det kommunala skolväsendet utvecklas i riktning mot fristående skolor, att de enskilda skolorna får större frihet och att man överlämnar mer till de enskilda skolorna? Lärare, elever och föräldrar ska få ökade möjligheter att aktivt delta i arbetet. Låt oss slippa alla ord som för tankarna till en planhushållning på skolans område. Den rationella planeringen ska vi i varje fall slippa här i riksdagen när det gäller den biten, tycker jag. Det finns småbitar här som jag tycker det är trist att det finns med. Nu har jag använt så lång tid att jag faktiskt sätter punkt där.
Herr talman! Jag vet inte om det är så att Gunnar Goude var besviken över att jag inte var så hätsk som jag borde vara. Nej, Gunnar Goude skakar på huvudet, så det var det inte. Jag tackar för det. Konkurrens kanske är ett fult ord för Gunnar Goude. Om jag t.ex. vill bli lärare och tänker mig tre olika platser där jag vill utbilda mig väljer jag den plats som jag tror är allra bäst för min del. Det blir konkurrens mellan de tre olika lärosätena. På samma sätt är det bra med konkurrens mellan skolor. Då måste man skärpa sig för att få elever. Man får inte ett bestämt antal elever oavsett om man sköter sig eller inte. Det gäller att välja. Gunnar Goude säger att det finns fritt val när det gäller skolor i dag. Det gör det formellt men inte reellt. Om det är så att kommunen inte skickar med interkommunal ersättning kan inte jag betala 70 000 kr själv eller min familj till den skola som jag vill välja, utan jag är helt beroende av kommunens goda vilja. Är det inte så?
Herr talman! När det gäller konkurrensen kan man, om man bara tar första ledet, tycka att den har en funktion, idén att man väljer det som är bäst. Men om man har det som metod att låta marknadskrafterna styra den fria konkurrensen, styra utvecklingen av skolor, då är man alldeles fel ute. Det är en alldeles för hård metod att använda för att utveckla svenskt skolväsende. Den bygger alltså på den typ av konkurrens där det fria valet ska avgöra vilka som överlever, de andra går i konkurs. Man går inte i konkurs med Sveriges skolelever. Man lägger inte ned en skola av konkurrensskäl på det sättet. Det måste ske en betydligt mer ömsint planering och hantering av utvecklingen av svenskt skolväsende. Det tror jag att vi är överens om. Konkurrenstänkande kanhända moderaterna vill ha även inom skolans ram. Vi i Miljöpartiet tycker att man har underbetonat hjälpsamheten inom skolverksamheten. Det kanske skulle löna sig bättre att hjälpa varandra i stället för att konkurrera. Men det kan vi diskutera i ett annat sammanhang.
Herr talman! Jag vill bara ställa en fråga till Gunnar Goude, som är representant för ett av samarbetspartierna till regeringen. Tillhör friskolefrågorna det område som socialdemokraterna förhandlar med Miljöpartiet och Vänsterpartiet om innan man fattar beslut?
Herr talman! Vi har alltså en samverkan med regeringen. Det torde ha framgått att det har varit en väldigt bra samverkan som vi har haft inte bara ur Miljöpartiets synvinkel. Vi samverkar inom alla de propositioner som har kommit hittills. Jag förutsätter att vi gör det i fortsättningen också. Det finns särskilda skäl att förutsätta att så blir fallet när det gäller fristående skolor, eftersom vi hade en gemensam syn även under förra mandatperioden då det inte var någon formell samverkan mellan partierna och då Centern svek.
Herr talman! Gunnar Goude hade en del intressanta formuleringar, bl.a. ställde han frågan till mig: Varför vill ni att friskolorna bara ska ha 75 %? Faktum är att den gamla procentregeln handlade om att man skulle få minst 80 %, som vi folkpartister tyckte. Naturligtvis var det en undre gräns. Gunnar Goude gick in på historik och gav exempel på olika tekniska och praktiska lösningar där Folkpartiet hade bytt uppfattning. Jag ska inte fördjupa mig mycket i det, men en sak är fullständigt klart, och det är att Folkpartiets linje när det gäller att garantera friskolorna samma villkor som de kommunala skolorna har varit rak och tydlig genom hela denna historia. Sedan förändras verkligheten, situationen förändras, vilket gör att man kan diskutera olika lösningar. Det är där striden har stått: Ska vi ha friskolor som står öppna för alla och som får likvärdiga ekonomiska villkor, eller inte? I det system som vi har i dag finns det stora svagheter. Många friskolor överlever i kommunerna tack vare att opinionen för friskolor är så stark att man inte vågar utnyttja svagheterna. Men risken finns fortfarande för kommunalt godtycke, att kommunala politiker som av principiella skäl ogillar friskolor kan sätta käppar i hjulet för dem. Vi har en oklar paragraf som säger att tillståndet kan dras in om friskolan leder till försämringar i det kommunala skolsystemet. Den är mycket svårtolkad. Vi har oklara principer för hur momsersättningen ska betalas till fristående skolor. Vi har ett komplicerat resursfördelningssystem som är svårt för friskolorna att förstå, och vi har olika system för bidrag till lokalkostnader när det gäller kommunala skolor jämfört med fristående skolor. Om jag hade fått vara med och bestämma, Gunnar Goude, hade jag önskat en utredning som ser till att vi går igenom alla de här bestämmelserna och som kommer fram till en princip som garanterar de fristående skolorna likvärdiga villkor oberoende av lokala beslut.
Herr talman! Det är bra att Folkpartiet nu är med på den inriktningen att man ska ha samma villkor för fristående skolor som för de kommunala, inte 75 eller 80 % eller någonting sådant, utan målet är det som vi har spikat i friskolereformen. Välkommen! När det gäller momsersättningen har man tidigare inte fått momsersättningen, alltså före friskolereformens genomförande. Man noterade i Fristkommittén att nu har det ändrats så att det absolut dominerande flertalet av de fristående skolorna får momsersättning. Det är i stort sett genomfört. Men det finns fortfarande - det är alldeles riktigt - i vissa kommuner brister i redovisningen av hur man använt resursmodellen i kommunerna och hur stor del av bidraget som är moms. Det anmärkte man på i Fristkommittén. Det är riktigt, men det handlar inte om regeländringar. Det var väldigt tydligt inskrivet i friskolepropositionen och i betänkandet, att det här skulle tydliggöras. Det var en förutsättning för det hela. Jag kan läsa upp texten: Det föreslagna systemet förutsätter att kommunerna utvecklar tydliga regler för sin resursfördelning och att dessa går att utvärdera. Det förutsätter också att den fristående skolan får insyn i hur bidraget beräknas, så att skolan utifrån sitt elevantal kan göra en preliminär uppskattning av bidraget för kommande år. Det är alltså en brist också i att de får uppgiften för sent. Men det är ett tillsynsuppdrag. Det är bara att köra för Skolverket. Reglementet finns där. Jag var med om att se till det skrevs in. Där är det inga brister. Kom inte och säg att vi behöver ändra regelsystemen. Skolverket kan behöva skärpa sin tillsyn, det håller jag med om.
Herr talman! Gunnar Goude gör kommentarer som anspelar på historien och säger välkommen till att ha denna åsikt osv. Vad debatten under tio år har handlat om är att ge friskolor garantier för att de får samma ekonomiska villkor som de kommunala skolorna. Det handlade de 80 procenten om. Man räknade ut att de får samma villkor om vi räknar bort vissa fasta kostnader som de allmänna skolorna har. Det har aldrig handlat om något annat. Jag menar med de exempel jag gav, och som förhoppningsvis kan hjälpa Gunnar Goude att rätta till det, att det fortfarande finns för många oklarheter i reglerna som gör att man lokalt kan missgynna fristående skolor om man vill och vågar göra det. Som tur är har man inte vågat göra det i kommunerna de senaste åren.
Herr talman! Jag beklagar att Ulf Nilsson inte har rätt till en replik till. Jag hade tänkt naturligtvis fråga efter ett enda exempel på godtycke. Det finns alltså, såvitt jag kan bedöma, inget sådant. Det är vattentät. Kommunen har ingen laglig möjlighet att påverka det hela. Tillståndsgivningen, bidragsrätten, tillsynen ligger hos Skolverket. Så är det. Vad kommunen sedan kan göra olagligt eller andra vägar kan vi inte komma åt via regelverket, men regelverket är tätt nog, skulle jag vilja påstå. Att det är olika i olika kommuner för olika fristående skolor är sant. Där har jag hört från flera borgerliga partier att man skulle vilja ha en sorts samordning så att man har garantier för att det är samma ekonomiska resurser oavsett vilken kommun det är. Det där är ett intressant påstående som vi borde debattera ytterligare. Det gäller ju de kommunala skolorna också. Vill ni ändra på regelsystemet så att vi inte har ett kommunalt självbestämmande på den punkten? Men detta är ingenting som gäller fristående skolor separat, utan det gäller också för de kommunala skolorna. Att man inte redovisar resursfördelningsmodellen på ett tydligt sätt är ett lika stort problem för de kommunala som för de fristående skolorna, och det måste naturligtvis rättas till, det är sant. Det är riktigt att det brister fortfarande i många kommuner.
Herr talman! Det var mycket intressant att lyssna på Gunnar Goude och framför allt på hans inledande beskrivning av var Miljöpartiet står, inte till vänster, inte till höger och inte i mitten. Man kan ju undra var Miljöpartiet egentligen befinner sig. Det som är intressant här är att Miljöpartiet vill att man ska bygga på mångfald. Man säger att det ska vara samma stöd oavsett vilken skola det rör sig om. Det är viktigt att man tillgodoser behoven hos barn som behöver särskilt stöd. Det är mycket bra. Där delar kristdemokraterna helt Miljöpartiets syn. Mina frågor till Gunnar Goude är: Är Miljöpartiet för att minimibeloppet, dvs. att den lägsta grundnivån för ersättningen, garanteras så att kommunerna inte kan välja en lägre nivå? Anser Gunnar Goude när det gäller elevantalet att man inte ska kunna dra in bidraget om en fristående skola plötsligt hamnar i läget att den bara har 18 elever? Anser Gunnar Goude att nuvarande resursfördelningssystem är enkelt och rättvist? Är det enkelt att överblicka vilka bidrag som den fristående skolan egentligen har rätt till?
Herr talman! Ett bidragssystem får inte vara hur enkelt som helst, och det redogjorde jag för i samband med att jag redogjorde för Miljöpartiets syn på hur bidrag ska se ut. Oberoende i vilken skola som eleven går i ska man ha samma rätt till bidrag från samhälle. Däremot ska det satsas mer resurser till elever som har behov av särskilt stöd. Vi accepterar inte en bidragsmodell där detta inte finns med, och det är precis det som kommunernas resusfördelningsmodeller - regler för hur resurserna ska fördelas - ska ta hänsyn till. Därför blir det lite krångligt. Men man ska redovisa tydligt, och där håller jag med om att det fortfarande finns brister i många kommuner. Man har inte kommit tillräckligt långt när det gäller att redovisa sitt system så att det klart och tydligt går att utläsa vad det handlar om och hur mycket skolan ska få. När det gäller de 20 eleverna värnar vi i Miljöpartiet glesbygdsskolor, och där kan vi vara eniga eftersom våra båda partier har samma inriktning. Därför står det inskrivet tydliga undantag från 20 elevsgränsen. Det får inte vara hur få elever som helst. Man ska ju ha en social miljö. Men det måste finnas undantag för glesbygdsskolor, och de är tydligt inskrivna. Det finns också ett annat skäl för undantag och det gäller starten av en skola. Man ska inte behöva starta med 20 elever utan skolan kan byggas upp successivt. Det är naturligt att man startar med få elever i årskurs ett och sedan låter det hela växa fram. På samma sätt kan periodisering på grund av variationer i barnkullarna vara ett skäl för att avvika från 20-eleversregeln. Det står också inskrivet.
Herr talman! Jag vill anknyta till en annan fråga om gäller glesbygden, och det handlar om ersättningen för skolskjutsar också för elever i fristående skolor. Gunnar Goude säger att man kan börja med ett elevantal som är lägre än 20. Om antalet går ned efter något år till 18 finns risken att kommunen hävdar att det enligt regelverket ska finnas 20 elever. Varför kan man då inte skriva in detta klart och tydligt i regelverket, att gränsen ska vara flexibel?
Herr talman! Det står ju i regelverket. Jag hade glädjen att själv vara med att skriva in undantag för de tre punkter som jag talade om. Det skrevs t.o.m. rätt utförligt om skälen. T.ex. skulle eleverna i de lägre årskurserna inte behöva ha så lång skolväg. Sådana argument hade vi för glesbygdsskolorna. Det finns nedskrivet, så det är bara att läsa i det regelverk som nu gäller.
Herr talman! Jag blir glad när jag hör på Gunnar Goude och den framåtanda och positiva syn som han har när det gäller de fristående skolorna. Jag blir speciellt glad över den glöd som finns för att man ska kunna bygga upp landsbygdsskolor. I glesbygderna måste det finnas en skola för att man ska kunna få dit arbeten osv. Det har varit mycket diskussioner om regleringar och lagar. Gunnar Goude var också inne på att det finns en del brister. Kommunerna behandlar friskolorna lite olika. Vid två friskolor på landsbygden som jag har besökt har man haft problem med lokalkostnaderna. Man har behövt investera i ett skolhus, men man har inte fått något bidrag. Gunnar Goude sade att de fristående skolorna ingår i diskussionerna med regeringen. Är då Gunnar Goude beredd att ta upp dessa frågor och föra in den positiva anda som Miljöpartiet nu har i diskussionerna så att det blir ännu bättre för de fristående skolorna?
Herr talman! Det är alldeles riktigt, och det blir också delvis ett svar till Erling Wälivaara. Lokalkostnaderna låg utanför ramen för friskolereformen. Det gick inte att få in lokalfrågorna i det sammanhanget. Det är alltså ingenting som kan lyda under skollagen. Underligt nog blev det så också med skolskjutsarna. Där ligger lagstiftningen vid sidan om. Men båda dessa saker är ett problem, det är riktigt. Och låt oss arbeta för att det blir en lösning på det. Man kan alltså inte släppa skolskjutsreglementet fritt. Nu är det upp till kommunerna att bestämma. Man har rätt till skolskjuts till den kommunala skola som man är hänvisad till. Sedan ser det olika ut i olika kommuner. En del har mycket generösa regler medan andra inte har det. Det beror naturligtvis delvis på den ekonomiska situationen i kommunen och för all del på välviljan. Detta låg alltså inte inom ramen för friskolereformen, men låt oss arbeta vidare på det.
Herr talman! Kan jag då kan få ett svar från Gunnar Goude i dag om lokaler och skolskjutsar som är ett stort problem? Kommer Miljöpartiet att agera för detta i de kommande budgetförhandlingarna? Kommer vi att få se att blir samma förutsättningar för de fristående skolorna som för de kommunala skolorna?
Herr talman! Jag kan garantera att vi i Miljöpartiet arbetar för detta. Huruvida det ska vara en kommunal fråga eller ett riksdagsbeslut för riket gällande kan man ju diskutera. Det ser väldigt olika ut beroende på var i Sverige man befinner sig, och regelverket kommer att bli krångligt om man ska ta hänsyn till detta. Men frågan uppmärksammas. Vi har väckt motioner på området. Självklart är vi nu intresserade av att även skolskjutsfrågan löses.
Herr talman! Gunnar Goude försökte att beskriva Vänsterns idéer som gammalmodiga, och han hänvisade till planekonomi. Jag ska ha överseende med det, men Gunnar Goude ska vara helt övertygad om att vi vänsterpartister med kraft försöker att utveckla skolan genom de goda möjligheter som faktiskt ges via de kommunala skolplanerna och de lokala arbetsplanerna ute på skolorna. Jag har en fråga som jag har ställt till ett antal debattörer under dagens debatt. Frågan är om Miljöpartiet anser att det är rätt att vinster och överskott som uppstår i de fristående skolorna ska kunna stoppas i de privata ägarnas fickor.
Herr talman! Frågan bidrar inte till att ge mig intrycket att ni har en modern syn på detta. Det låter som någon slags gammal reaktion mot kapitalismen. Om Lennart Gustavsson frågar mig om jag tycker att aktiebolag ska få ha vinst eller om vi ska införa en regel som förbjuder vinst i aktiebolag måste jag konstatera att det är något vi inte skulle vilja ge oss in på. Aktiebolagen får ha sitt sätt att fungera. Om Lennart Gustavsson frågar mig om vi med nuvarande system ska ha det så att de som investerar i en skola ska begära avkastning på sina pengar, oavsett om det är aktier eller lånepengar eller om man har skrivit borgen i en bank, får vi väl diskutera det. I Miljöpartiet ser vi naturligtvis gärna att man får ett system där man inte har någon ränta. Men nu är inte världen sådan. Jag tror inte att någon av de 350 fristående skolor som finns har problem med vinstutdelning. Det är alltså inte något akut problem. Det är väl mer någon slags ideologisk skräckbild man försöker måla upp. Vi i Miljöpartiet tycker självfallet inte att det ska vara drivkraften för att starta skolor. Att man skulle sätta igång bara för att försöka tjäna pengar på det och att det skulle vara huvudmålet är långt ifrån vad vi tycker. Det ligger naturligtvis inget fult i att tjäna pengar, men den drivkraften finns inte. Man kan inte hitta en skola med entusiastiska lärare som har en skolledning som arbetar med målet att tjäna pengar. Det är orealistiskt. Det är inte något akut problem. Vi får ta upp frågan när vi får svaret från den utredning som regeringen nu har tillsatt. Frågan utreds ju.
Herr talman! Jag pratade inte huvudsakligen om dem som jobbar på skolan. Min fråga var närmast riktad mot huvudmannen för skolan. Det kan ju inte ha gått Gunnar Goude spårlöst förbi att det har uppstått ett ökat intresse från stora börsnoterade bolag att ge sig in i skolans värld. Det är inte fult att göra vinst. Men frågan är om grundläggande utbildning är ett område som är lämpligt för vinster att stoppa i huvudmännens fickor. Jag fick inte något svar på om Miljöpartiet tycker att det är en lämplig verksamhet.
Herr talman! Jag vill inte bara polemiskt vifta bort det. Det ligger mycket i det här problemet. Man bör vidga det litet. Det finns andra intressen för att driva skolan. Det kan vara företag som vill driva gymnasier. Är det bra eller dåligt? Det får man diskutera. Det beror på i vilken form och vilket intresse det är. Var går gränserna för ideella föreningar osv. att driva gymnasier? Det har vi inte diskuterat. När friskolereformen genomfördes lyfte vi ut hela segregationsfrågan och sade att den måste utredas separat. Vi ska inte låta de fristående skolorna vara kärnpunkten i den frågan. De bidrar naturligtvis inte särskilt mycket i vare sig ena eller andra riktningen. De kommunala skolorna har lika stora problem. Det är helt andra krafter i samhället som är de stora segregationsproblemen, t.ex. bostadssegregationen som Vänstern ofta brukar nämna. Frågan om huvudmannaskapet när det gäller gymnasierna skulle jag gärna vara med och diskutera. Vi var inte med och skrev gymnasiepropositionen så jag är litet okunnig på det området. Där har utvecklingen skett snabbt. När det gäller grundskolan ser jag inget problem i dagsläget. Men låt oss gärna diskutera gymnasiesidan. Det gäller också sponsringsfrågan.

Herr talman! Den politiska debatten om forskningen, dess förutsättningar och villkor är minst sagt uppsplittrad. Det är inte utan att man funderar på varför. Inom ramen av ungefär ett år behandlas i denna kammare forskningen vid inte mindre än fem tillfällen. Jag är orolig för att vi på detta sätt förlorar oss i delar och missar helheten. Forskningen behöver en stor del av landets samlade resurser för att bli kraftfull. Det är inte rimligt att delarna inte diskuteras sammantaget. Herr talman! Det liggande betänkandet rymmer en rad viktiga frågor som vi kristdemokrater tycker borde fått en annan behandling. Det är inte utan undran som jag läser avslag på flera motionsyrkanden. Fortfarande bär jag tilliten att avslaget beror på ogillande i själva sakfrågan och inte beror på att vi tillhör oppositionen. Jag utgår dock ifrån att den nu förda debatten påverkar regeringen att tänka ytterligare en gång på frågan. De flesta av oss är här för att något bra ska ske med verksamheten, och alla våra tankar är värda att prövas oavsett vem som burit fram dem. Jag har vid varje tillfälle som forskningen diskuterats i denna kammare uppmärksammat majoriteten i riksdagen på den obalans som finns mellan humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning å ena sidan och teknisk och naturvetenskaplig forskning å den andra. Tekniken har utvecklats med en oerhörd hastighet, och jag är inte kritisk till det. Men i samhället är det människor som lever, och det är de som ska bruka och ta hand om den teknik som forskats fram. Risken är uppenbar att alltmer sofistikerade tekniska lösningar får konsekvenser i form av främlingskap för människor. Redan nu är det en stor del av befolkningen som är okunnig om hur vissa tekniska prylar brukas, som för andra människor är självklarheter. Också forskare har ett ansvar för samhällets tekniska utveckling och dess konsekvenser för människan. Jag menar att mer humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning är självklar just som konsekvens av den tekniska forskningen. Vi behöver få veta mer om konsekvenserna för människors liv och livsvillkor. Därför måste en balans uppstå. Den tekniska forskningen drivs fram också av näringslivet. Humanistisk forskning är inte lika intressant i det sammanhanget. För den behöver staten ta ett särskilt ansvar. Är de partier som enligt tradition värnat om mänskliga värden beredda att trampa på samma värden och ta ansvar för att samhället får en relativt ensidig teknisk utveckling? Det är min fråga i dag. Med tanke på de händelser som nu inträffat i Linköping, varifrån jag kommer, vill jag om möjligt ha än mer humanistisk forskning. Vi kommer alla att bära en kollektiv skuld om inte humaniora och värdegrund lyfts fram av vår generation. Jag vågar inte tänka på vilket samhälle vi kan möta om inte själva ingredienserna i demokratin uppvärderas och återerövras. Herr talman! Då kommer jag automatiskt in på yrkanden som rör värdegrunden. Kristdemokraterna har yrkat att samma värdegrund som gäller för grundskola, gymnasium och vuxenutbildning också ska gälla för landets lärosäten. Värden som människolivets okränkbarhet, alla människors lika värde för den enskilde individen, solidaritet med svaga och utsatta samt jämställdhet mellan kvinnor och män passar alldeles utmärkt på lärosäten. Jag kan inte förstå varför inte socialdemokraterna kan bifalla ett sådant yrkande. Vad finns det för argument för att dessa värden inte hör hemma inom akademin? Vill man från socialdemokraternas sida ha en sådan här uppdelning? Värden som ska genomsyra samhället måste kunna finnas och praktiseras i alla samhälleliga institutioner. Värdegrunden har inte ens diskuterats i förarbetena till högskolelagen, anges i argumentationen för avslag. Det är knappast ett hållbart argument. Herr talman! En tredje aspekt som jag vill ta upp rör finansieringen av vissa lärosätens verksamhet. Som exempel har jag lyft fram Linköpings universitet. Det är det universitet jag känner inifrån. Jag känner till hur planeringen har gått till. Jag känner till hur man resonerar. Universitetet byggdes av ekonomiska skäl inte ut enligt de planer som var beslutade. För finansiering av en del av verksamheten gällde då den strategiska stiftelsens medel. Därmed undkom staten kostnader som annars skulle ha uppstått och varit självklara för staten att ta hand om. Nu har stiftelsen helt plötsligt bestämt att dra ned utdelningen med 40 %. Det innebär för Linköpings universitet 20-30 miljoner kronor. Liknande saker drabbar flera andra lärosäten. Linköpings universitet, som redan nu endast har hälften av den grundfinansiering som Stockholms universitet har, får ännu mindre medel. Vårt yrkande gällde att staten borde kompensera universitetet för detta. Svaret som utskottet ger lyder: "Stora satsningar av externa finansiärer under en begränsad tid kan leda till problem när satsningen trappas ner eller avbryts. - Förslaget om omfördelning inom befintliga ramar till förmån för Linköpings universitet kan utskottet därför inte ställa sig bakom. Utskottet utgår från att lärosätena, när de godkänner att verksamhet finansieras med externa medel, beaktar de problem som kan uppstå när den externa finansieringen upphör." Det är en ytterst märklig tolkning. Min tolkning är snarare att om regeringen inte kunnat ordna en försörjning av överenskommen verksamhet, utan externa finansiärer fått träda in, då bör staten i stället tacka för att man sluppit betala under den tid då detta gällt och gå in när tiden är inne. Herr talman! Jag menar att den hantering som sker av lärosäten inte manar till likvärdighet för studenter och forskare. Snarare handlar det om en djup orättvisa när staten springer ifrån sitt ekonomiska ansvar och påpekar att lärosätet ska ta ansvar för att staten inte betalar överenskommen verksamhet. Detta är orättfärdigt mot flera parter. Herr talman! Jag har lyft fram tre viktiga frågor i mitt anförande, frågor som enligt min mening borde ha besvarats positivt av utskottet. Det gäller att nå balans mellan humaniora naturvetenskap. Det gäller att samma värden ska gälla för lärosäten som för övrig utbildningsverksamhet. Det gäller att staten ska ta sitt ekonomiska ansvar för lärosätens verksamhet. Jag ställer mig bakom samtliga våra reservationer, men för tids vinnande väljer jag att yrka bifall endast till reservation 2 under mom. 26.

Fru talman! Strävan efter ny kunskap är en av de egenskaper som kännetecknar människor. Under århundraden har vi drivits att öka våra kunskaper om den omgivande världen, såväl för omedelbar nytta som av nyfikenhet på det som kanske inte direkt kan omsättas i praktiken. Grunden till sökandet handlar om skaparkraft, om människans innovationsrikedom, nyfikenhet och entreprenörskap. Forskning handlar också om frihet och mångfald. Den fria och kritiska forskningen är ett omistligt inslag i det öppna samhället. Det är en huvuduppgift för forskningspolitiken att slå vakt om det öppna samhället och att stimulera till ett fritt kunskapssökande. Många av de viktigaste upptäckter som har gjorts har varit resultat av det fria och förutsättningslösa sökandet som sker i form av vår grundforskning. Och det är genom upptäckter i grundforskningen som basen läggs för framgångsrik framtida tillämpad forskning och utvecklingssarbete. De kunskaper som uppnåtts genom grundforskningen är också det som i dag utgör basen för utbildningen vid universitet och högskolor. Mångfalden i forskningen är också avgörande. Det handlar självfallet om en mångfald av forskning och forskare men lika mycket om en mångfald av högskolor och inriktningar. Utifrån det gäller det att vi ger högskolorna en chans att utvecklas och profileras och framför allt att vi ger dem ekonomiska förutsättningar för det. Jag anser att det krävs en ökad satsning på Sveriges forskning. Det är viktigt för att stärka det öppna samhället och för att kvalitetssäkra utbyggnaden av den högre utbildningen. Men satsningen och arbetet måste vara långsiktigt, och stabila spelregler behövs inom forskningspolitiken. För att det ska uppnås krävs det en genomgripande diskussion och en bred förankring. Vi i Centerpartiet har tidigare ett antal gånger föreslagit att regeringen skulle inbjuda de politiska partierna och forskningsintressenter till överläggningar om den fortsatta forskningspolitiken. Utbildningsministern har vid alla dessa tillfällen ignorerat det och i stället valt att ta fram ett underlag som utarbetats internt i Regeringskansliet. Den proposition som lades fram i går kommer jag inte att kommentera i dagens anförande, utan jag återkommer när vi för den aktuella debatten. Fru talman! Enligt Forskning 2000 förutsätter ytterligare utbyggnad av de fasta forskningsresurserna vid de små och medelstora högskolorna att antalet forskarutbildade lärare ökar och att forskningen vid högskolorna visar sig uppfylla kvalitetskriterierna t.ex. genom att andelen medel som erhålls i vetenskaplig konkurrens från forskningsråden ökar. Detta innebär rimligen också högt ställda krav på statsmakterna, och de mindre och medelstora högskolorna måste ges möjlighet att bevisa sin vetenskapliga kvalitet. Vid många, främst mindre, högskolor finns i dag inte förutsättningarna för att konkurrera om forskningsmedel med något så när likvärdiga förutsättningar som de stora högskolorna och universiteten. Högre utbildning ska bedrivas på vetenskaplig och konstnärlig grund. En egen forskning är därför nödvändig för att säkra grundutbildningens kvalitet vid alla lärosäten. Dels måste lärosätenas egna lärare ges möjlighet att forska för att vidareutvecklas i sin roll, dels är högskolornas forskning viktig för att kunna attrahera nya lärare och nya forskare. Majoritetens skrivningar om de nya skolornas forskning ser jag därför som djupt otillfredsställande. En medveten kvalitetssatsning måste följa på den expansion som har skett. Det måste också innebära ökade resurser till alla lärosäten för att bygga upp och kvalitetssäkra den egna forskningen och därmed möjliggöra en prövning för fortsatt ökade forskningsresurser i den kvalificeringstrappa som vi föreslår. Staten har ett ansvar för att forskningsmiljöer kommer till stånd och att högskolorna ges förutsättningar att själva utveckla sin forskning och därmed konkurrera om forskningsmedel. Därför finns det skäl att lägga fast en plan att bygga upp och stärka forskningsmiljöerna vid alla landets högskolor. Fru talman! För att då stärka forskningen och ge möjligheter till kvalitetsstärkning i den högre utbildningen förespråkar Centerpartiet en övergång till ett enhetligt anslag för grundutbildning och forskning för samtliga universitet och högskolor. Anslaget ska differentieras med nya principer för forskningsfinansiering som bygger på vårt förslag om en kvalificeringstrappa i tre steg för högskolorna. Genom ett enhetligt anslagssystem skapas förutsättningar för ett höjt och sammanhållet basanslag för forskning som helt enkelt följer av det utbildningsuppdrag som lärosätena tilldelas. De mindre och medelstora högskolorna ska kunna ansöka om examensrättigheter på allt högre nivå, och prövningen av examensrättigheterna ska ske efter klara kriterier, och för varje steg i kvalificeringstrappan ska lärosätena få ökade resurser för just forskning. Detta förslag innebär att det skapas förutsättningar för högskolorna att successivt utveckla bredd och djup. Och för högskolor som fått examensrättigheter ska det vara möjligt att efter prövning inrätta vetenskapsområde och vidare att uppnå universitetsstatus eller utvecklas till en profilhögskola. Med anledning av detta, fru talman, vill jag yrka bifall till reservation 1 under mom. 18. En svårighet i forskningspolitiken är att samhället saknar en riktig överblick över de samlade offentliga forskningsresurserna och att prioritering av forskning därför blir svårare. Oavsett hur beslutet blir om den nya myndighetsstrukturen för forskningsfinansiering, kommer den offentliga forskningsfinansieringen att vara förhållandevis oöverskådlig. Jag tycker därför att det finns ett behov av att skapa en samlad bild av hur offentliga medel för forskning används. Centerpartiet anser att en ordning bör prövas där all offentlig forskningsfinansiering bör redovisas i en samlad forskningsbudget. Det hade varit intressant att höra med utbildningsministern om hans nya planer på samordning har varit ett steg för att hitta en samlad forskningsbudget. Fru talman! Forskarutbildningen måste kvalitetssäkras, stärkas och göras mer jämställd. Delvis handlar det om hur vi kan skapa fler postdoktorala tjänster, vilket i dag är ett stort strukturellt problem i den svenska forskningen. Högskoleväsendet måste också öka antalet doktorandtjänster. Den socialdemokratiska regeringen tog ett stort steg tillbaka då man under den förra mandatperioden avbröt den omvandling av forskarutbildningsbidrag till doktorandtjänster som den borgerliga regeringen hade påbörjat. Denna avbrutna satsning innebar att förutsättningarna för ökad jämställdhet inom forskarutbildningen åter försämrades. I betänkandet skriver majoriteten mycket riktigt att detta mycket handlar om en budgetfråga. Det är en av anledningarna till att Centerpartiet valde att lägga mer pengar på högskolor, universitet, forskning och studenter. Jag skulle vilja höra om majoriteten - framför allt socialdemokraterna - är beredd att prioritera i vårbudgeten och i höstbudgeten, om det nu är så att man fortsätter att diskutera hur viktig kvalitetsstärkningen är och hur viktigt det är att studenterna har en möjlighet att forska och utbilda sig. Det skulle jag vilja fråga socialdemokraterna om. Fru talman! Slutligen vill jag upprepa att jag står bakom alla Centerpartiets reservationer men väljer att yrka bifall till reservation 1 under mom. 18.

Fru talman! Den svenska högskolepolitiken har de senaste åren handlat mycket om kvantitet. Vi har fått ett antal optimistiska planer för hur antalet studenter ska öka på olika högskolor i landet osv. men verkligheten har inte motsvarat planerna alla gånger. Antalet forskarutbildade lärare har minskat i förhållande till antalet studenter, så på vissa högskolor saknar närmare hälften av lärarna forskarutbildning. Platser gapar tomma på många håll inom lärarutbildningen, inom områdena teknik och naturvetenskap. Folkpartiet menar att inriktningen på kvantitet och kortsiktig nytta måste tonas ned till förmån för en inriktning som uppmuntrar till fri och obunden forskning. Idén om likformighet kan inte styra forskningen. Det kan inte vara så att alla avhandlingar ska ta lika lång tid. Det kan inte vara så att en strömlinjeformad modell passar för all forskning. I går presenterades en ny proposition för forskningens myndighetsorganisation. Den kommer att bli föremål för debatt senare. Jag tar därför inte upp den här utan nöjer mig med att konstatera att det betänkande från utbildningsutskottet som i dag behandlas inte innehåller några förslag som stärker forskningen i Sverige. Fru talman! Det är nu två år sedan Socialdemokraterna genomförde den nya doktorandreformen. Den största förändringen var kravet att forskarstudierna ska vara finansierade innan de påbörjas. Det nya systemet har drabbat främst humaniora men även samhällsvetenskap. I dag minskar antalet doktorander. Flera institutioner släpper inte in några nya doktorander på grund av minskade anslag till universitetet. Institutionerna har helt enkelt inte råd att tillsätta nya doktorandtjänster. Svårigheterna med att finansiera doktorander syns också genom att institutionerna börjat ansöka hos olika forskningsfinansiärer för doktorandprojekt utan att det finns någon namngiven doktorand. En doktorand tillsätts först senare om anslag beviljas. Därmed går ett viktigt led i forskarutbildningen förlorat, nämligen att doktoranden efter formulering av en problemställning går igenom tillgänglig litteratur och väljer metodik för sitt projekt. Redan för två år sedan krävde Folkpartiet att doktorandreformen skulle rivas upp. Sverige behöver fler disputerade lärare, inte färre. I dag går det 1 lärare på 15 studenter mot 1 på 10 för ca tio år sedan. Statsanslagen till fri grundforskning utgör i dag bara hälften av högskolornas resurser för grundforskning. För tio år sedan utgjorde statsanslagen 70 %. De här siffrorna visar att en del av högskolornas hastiga utbyggnad finansierats genom sänkt kvalitet. Det behövs en genomgripande diskussion om förhållandet mellan kvantitet och kvalitet i det svenska högskolesystemet. Ett rimligt mål vore att åtminstone hälften av de doktorer som examineras skulle kunna fortsätta en vetenskaplig karriär. Sådana postdoktorala tjänster skulle kunna bidra till att fler kvinnor fick en plats i den akademiska värld som fortfarande visar upp mycket få kvinnor i karriären. Detta är också ett skäl till att Folkpartiet har velat avsätta betydligt mer pengar till forskning och doktorandtjänster i de senaste budgetförslagen. Med en liberal syn på forskning är det omöjligt att på förhand avgöra om forskning inom ett visst område kommer att visa sig nyttig eller inte. Genom historien ser vi många stora vetenskapliga upptäckter som kommit till av en slump, som en följd av vetenskaplig fantasi och lekfullhet. Därför behövs det en ordentlig grundplåt för fri forskning och därför bör det politiska inflytandet över forskningen minska. Forskningsstiftelserna måste således frikopplas från politisk inblandning. Fru talman! Reflexion och etisk diskussion inom forskning, medicin, genteknik och många andra ämnen borde vara en självklar del i forskarens vardag. Etiska frågor aktualiseras i hela forskningsverksamheten, från valet av vetenskaplig problemställning till samhällets tillämpning av forskningens resultat. Utredningen om forskningsetik tog upp olika förslag om hur forskningsetiken skulle kunna stärkas i forskningen. Det handlar inte om att sätta upp en etisk mall, utan det handlar om att föra in en diskussion om etiska frågeställningar som ett självklart inslag i forskningen. Folkpartiet föreslår därför att ämnet forskningsetik ska utgöra ett obligatoriskt inslag i forskarutbildningen. Det finns många tunga frågor att diskutera när det gäller forskningspolitiken. Det handlar om myndighetsorganisationen, forskarutbildningen och finansieringsfrågorna. Folkpartiet har därför, liksom de andra borgerliga partierna, begärt att utskottet kräver att regeringen bjuder in till breda överläggningar om forskningspolitiken såväl med de politiska partierna som med de representanter för forskningsvärlden som finns. Utskottets majoritet tillstyrkte inte det här kravet och det är synd. Jag tror nämligen att den framtida forskningspolitiken står inför så många viktiga och svåra frågor att en betydligt bredare diskussion än den som förts hittills är nödvändig. Fru talman! Jag nöjer mig med att yrka bifall till reservationen om doktorandutbildning, reservation 8

Fru talman! Häromveckan träffade jag unga Metallarbetare vid olika verkstadsindustrier i Kumla och Örebro. De hade ett starkt engagemang för utbildning och ett stort intresse för forskning. De här unga tjejerna och killarna ser sambandet mellan sina jobb och forskningens landvinningar. De ser också behovet av samverkan mellan humaniora och de tekniska uppgifter som de själva arbetar med - så är också forskningen i dag inte bara något som angår några få utan något som känns viktigt för alla. Utvecklingen på forskningsområdet går snabbt. Aldrig någonsin tidigare har så många bidragit med så många viktiga forskningsresultat på så många områden. Den internationella konkurrensen är hård men det ges också möjligheter till samarbete och gemensam utveckling, till mänsklighetens fromma. Vi svenska politiker har ett stort ansvar. Vi kan, och vi vill, bidra till goda förutsättningar för forskningen och forskare i vårt land. Vi har också ett ansvar när det gäller att bidra till att forskningens frukter kan tas till vara och att mänskligheten får redskap för att möta både de möjligheter och de risker som dagens avancerade forskning för med sig. Sverige är med sina 3,8 % av bruttonationalprodukten en framstående forskningsnation. Statens roll är strategisk för forskarutbildning och den grundforskning som annars inte skulle komma till stånd men också för att bidra med att formulera viktiga frågor till forskarsamhället och bidra till delar av den tillämpade forskningen. Det stämmer, som Per Bill sade, att vi det senaste året har fått många möjligheter att diskutera forskningsfrågor. I höstas tog riksdagen upp Thomas Östros forskningsproposition som behandlar ett antal principiellt viktiga frågor. I budgetpropositionen fanns det nya pengar till forskning. Bl.a. gjordes det en satsning på forskningsmiljöerna vid de nya universiteten liksom på Mitthögskolan och på högskolorna i Jag blev dock lite fundersam när jag lyssnade på Per Bill. Vi var eniga om att göra den här satsningen på de nya universiteten - Moderaterna har ju tidigare varit väldigt tveksamma. Ställer ni upp också framgent för att vi ska ha starka universitet och högskolor i hela landet? I går presenterades en proposition med förslag till ny myndighetsorganisation för forskningen. Den syftar till att utveckla både kvalitet och relevans i svensk forskning. Man föreslår också att instrumenten för att stärka det tvärvetenskapliga arbetet förbättras, och man vill underlätta satsningar på nya intressanta forskningsfält och bidra till att stärka möjligheterna för unga forskare som bryter ny mark på den internationella forskningsfronten. I höst kommer utbildningsministern att presentera den proposition som ska lägga fast riktlinjerna för statens insatser på forskningsområdet de närmaste åren. Senare i höst lägger Bioteknikkommittén fram sitt betänkande och ger därmed underlag för en bred debatt om ett av de snabbast växande och mest intressanta forskningsområdena. På lärosäten i hela landet förs det fruktbara diskussioner om hur varje högskola ska kunna utveckla kvaliteten och sina bidrag till människans samlade kunskap genom ökad profilering på de uppgifter där man har mest att bidra med. Samverkan mellan lärosätena i landet och mellan våra lärosäten och forskare utomlands utvecklas. Vi märker intresset för forskningsfrågorna i motionsfloden. Det är viktigt att vi tar denna tid och visar den respekten för motionärerna att vi diskuterar dem. Låt mig dela upp de olika yrkandena i olika grupper. Först finns en stor mängd motioner där motionärerna vill att riksdagen gör uttalanden om krav på insatser på bestämda områden. Det handlar om allt från traditionella afrikanska religioner till en fempartimotion om homo-/bisexualitet, om elallergi och inomhusklimat, om vuxenutbildning, Skånes historia och hushållsvetenskap, om människors fritid och livskvalitet. Som så många gånger förr handlar det om frågor som engagerar i den allmänna debatten. Ändå har ett enigt utskott avstyrkt dem. Det finns två viktiga skäl till det. Det första är att prioriteringar på forskningsområdet ska göras i ett sammanhang och görs i forskningspropositionen i höst. Det andra är att vi politiker måste vara försiktiga med pekpinnar till forskarsamhället. När det finns uppgifter som man uppenbart inte forskar om i den utsträckning som både beslutsfattande och utveckling kräver finns det skäl att genom riktade insatser stärka svensk forskning på det området. Men det är farligt om vi på område efter område begränsar forskarsamhällets möjlighet att i dialog med det omgivande samhället formulera sina forskningsuppgifter. Ändå tror jag, fru talman, att motionerna har ett värde, som signaler både till forskarsamhället och till statsmakterna om frågor som politiker och partier vill veta mer om och som är viktiga i den allmänna debatten. Flera motioner tar också upp frågor om forskningsetik. Det finns en bred uppslutning kring vikten av en levande etisk debatt i forskarsamhället. Frågor om forskningsetik kommer därför att spela en viktig roll i den proposition som regeringen lägger fram i höst. Det betänkande som den forskningsetiska kommittén lagt fram kommer att vara ett underlag för det. Därför är jag lite förvånad över att Ulf Nilsson och Folkpartiet valt att reservera sig på den punkten. Folkpartiet har ju genom Barbro Westerholms roll i kommittén haft mycket stora möjligheter att vara med och påverka det underlag som regeringen arbetar med. Kan det vara, Ulf Nilsson, svårigheterna att få fram några andra intressanta reservationer som gjort att man till varje pris vill markera? Två partier reserverar sig med krav på att regeringen ska lägga fram en proposition om en ny myndigetsorganisation på forskningsområdet. Redan när utskottet behandlade motionerna visste både ni motionärer och vi andra i utskottet att utbildningsministern skulle lägga fram en proposition om myndighetsorganisation i mars. Nu har vi den på bordet. Uppriktigt sagt, Sofia Jonsson m.fl., inte gör ni det väl enklare för de medborgare som ska läsa betänkandena att förstå var motsättningarna mellan partierna ligger när ni avger den typen av reservationer? På samma sätt slår kd in vattentäta skott när man anklagar majoriteten för att begränsa den tredje uppgiften till uppdragsutbildning. Vad är det för trams? När riksdagen fattade beslut om den tredje uppgiften skrev regeringen bl.a. följande - jag läser ur betänkandet och tidigare proposition: Väl utvecklade kontakter utanför den akademiska världen är nödvändiga för att högskolan ska kunna utforma sin utbildning och sin forskning efter hela samhällets behov. Högskolan är också för sin egen utveckling beroende av influenser utifrån. En god kontakt med det övriga arbetslivet ger högskolans forskare insyn i de aktuella problem och frågor företag och andra organisationer har och ökar därmed forskningens möjligheter att besvara angelägna frågor. I propositionen om myndighetsorganisation betonade regeringen också informationsfrågornas betydelse. Varför skriva reservationer och göra en politisk fråga om något som vi är ense om? Det gör bara budskapet till forskarsamhället, lärosätena och allmänheten otydligare och politiken uppriktigt sagt lite smålarvigt. På andra punkter finns det faktiskt olika uppfattningar. Utskottet säger ett enhälligt och klart nej till en enskild motion om att förbjuda forskning som studerar homosexualitetens uppkomst eller att förbjuda sådan forskning. Det är en viktig forskningspolitisk princip att forskningsfrågor fritt får väljas. Utskottets majoritet avvisar också förslagen om ändrad sammansättning i forskningsstiftelsernas styrelser och om styrsystem för högskolornas utveckling, som skulle innebära att riksdagen tappar greppet om kostnadsutvecklingen. Det finns också en kraftig majoritet för ett avslag på Kristdemokraternas förslag om att riksdagen ska slå fast kristen etik och västerländsk humanism som värdegrund för svensk forskning. Jag blev förvånad när jag läste Kristdemokraternas förslag. Inte för att jag inte har respekt för att partiet som sådant vill markera värdet av både den kristna etiken och av den västerländska humanismen, utan därför att det är farligt och dumt att göra den typen av uttalanden. För den svenska forskningen har vi i många tidigare debatter understrukit och haft tydliga skrivningar om att forskningsområden får fritt väljas, att forskningsproblem fritt får formuleras, att forskningsresultat fritt får publiceras. Det är i forskarsamhället den etiska debatten ska föras. Det ska vi vara rädda om. Jag hade tänkt fråga Yvonne Andersson om förslaget verkligen var genomtänkt. Kd är inget litet parti i dag, och man måste ta samma ansvar som andra partier för de förslag man lägger fram. Det är trist att Yvonne Andersson inte har orkat stanna och ta den debatten. Det är en principiellt viktig debatt. Eftersom kd i olika sammanhang säger att man ska samverka med Folkpartiet och Moderaterna i regeringsställning vill jag fråga Folkpartiet och Moderaterna: Är detta en fråga om är förhandlingsbar för er? Kan ni också tänka er att riksdagen ska slå fast värdegrunden för forskningsfrågorna, skriva fast att kristen etik och västerländsk humanism ska vara grunden för svensk forskning?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

Fru talman! Jag tackar Per Bill för det svaret, det var ett bra svar. Jag var lite orolig när jag hörde Per Bill tidigare, eftersom Moderaternas historia när det gäller de nya universiteten och de regionala högskolorna inte är så där förfärligt ärofull. Det är med Moderaterna i det här fallet som Tage Danielsson skrev om det gamla Högerpartiet: Vi vill inte vrida klockan tillbaka. Vi vill bara att den ska gå lite grann efter. Jag tycker att det är viktigt att markera - kopplat till det som Per Bill sade - att det inte bara handlar om konkurrens, utan det handlar också om samarbete mellan universitet. Det märks inte minst i de klusterbildningar som Per Bill talade om tidigare. Ska vi kunna utveckla riktigt bra forskning - och det kan vi i Sverige - då måste vi ta till vara alla goda krafter som finns på olika lärosäten i landet. Jag såg att Per Bill var på väg att begära en ny replik. Då skulle jag vilja ha ett svar på den fråga som jag tidigare ställde: Ska riksdagen deklarera att kristen etik och västerländsk humanism ska vara styrande för forskningen, som kristdemokraterna kräver? Är detta förhandlingsbart för Moderata samlingspartiet?

Fru talman! Så sent som under förra mandatperioden sade Moderata samlingspartiet - men det vill jag inte lasta Per Bill för - nej till fasta forskningsresurser på de små och medelstora högskolorna. Man använde också sådana begrepp som bygdehögskolor om de högskolor som i dag anses väldigt framstående. Men jag är glad över att Per Bill står upp för att vi ska göra den här satsningen på universitet och högskolor runtom i hela landet. Jag tycker också att det är värdefullt att Per Bill för sin del är tydlig och säger att det är förkastligt att göra den här typen av skrivningar om kristen etik och västerländsk humanism när det gäller högskoleväsendet. Men jag tror att det är viktigt att Per Bill försöker förankra och tar upp den här frågan i diskussioner med de borgerliga partierna. Det är icke en liten fråga. Det är en principiellt betydelsefull fråga om vi ska stänga in högskolorna på det här sättet och göra våra bedömningar. Där måste riksdagen vara tydlig, och då kan man inte säga: Jag tycker inte det. Det måste sägas tydligt att detta icke är förhandlingsbart. Det är ett snedspår av kristdemokraterna som de får ta det politiska ansvaret för.
Fru talman! Inger Lundberg ställde frågan till både Folkpartiet och Moderaterna om vi tycker att riksdagen ska fastställa något slags värderingsmässig tvångströja på universitet och högskolor. Till Folkpartiet hade inte Inger Lundberg behövt ställa den frågan, om hon hade hört det som jag sade i mitt anförande. Jag sade uttryckligen bl.a. att jag säger nej till att fastställa en etisk färdigskriven mall för forskning och högre utbildning. Jag och Folkpartiet anser tvärtom att universiteten ska vara fria både gentemot politiska tvångströjor och gentemot andra tvångströjor. Jag skulle vilja fråga om en sak som jag tyckte lyste med sin frånvaro i Inger Lundbergs anförande, och det gäller forskarutbildningen och doktoranderna. Vi har ett drastiskt sjunkande antal doktorander, särskilt inom humaniora och samhällsvetenskap. De postdoktorala tjänster som utlovades och som betonades när Carl Thams doktorandreform genomfördes har i stort sett uteblivit. Det finns knappt några nya postdoktorala tjänster. Jag förstår att Inger Lundberg inte i dag kan komma med ett konkret förslag till en ny forskarutbildning. Men mina frågor blir: Ser Inger Lundberg och socialdemokraterna några problem med dagens doktorandutbildning? Anser ni att man bör pröva att hitta en mindre strömlinjeformad utbildning med olika tider för olika typer av avhandlingar i olika ämnen? Anser ni att man också bör pröva fler alternativa vägar att doktorera, även alternativ där man i förväg inte kan avgöra om ens utbildning är finansierad eller inte? Eftersom Inger Lundberg inte alls kommenterade problemet med att få doktorander till universiteten skulle jag vara tacksam om jag fick någon kommentar om det.
Fru talman! Jag vill först tacka Ulf Nilsson för ett mycket bra och rakt svar när det gäller frågan om värdegrunden. Jag upplevde Ulf Nilssons svar som att frågan inte är förhandlingsbar för Folkpartiet. Sedan över till frågan om forskarutbildningen. Det var Socialdemokraterna och Centern som gemensamt genomförde forskarutbildningsreformen. Man gjorde det mot bakgrund av mycket långa studietider fram till forskarexamen, vilket ledde till stora problem för många studerande och till oklarheter när det gällde handledning, individuella studieplaner osv. Det fanns ett akut behov av förändringar och förbättringar. Det var en principiellt viktig och värdefull reform. Det går ingalunda smärtfritt när man gör den typen av förändringar, och det sker förhållandevis snabbt. Men de signaler som vi har fått från studenter i dag visar att man på många håll uppskattar reformen. Handledning och planering har stramats upp. Det är naturligtvis ingalunda problemfritt. Därför är det värdefullt att Högskoleverket nu gör en uppföljning av reformen. En komplett utvärdering är inte möjlig att göra förrän längre tid har gått. Men jag känner både glädje och stolthet över de signaler som nu blir allt tydligare om att Socialdemokraterna och Centern valde ett principiellt riktigt spår.
Fru talman! Det är ingen som har förnekat att det fanns problem med forskarutbildningen tidigare. Men, som man säger, det är synd att kasta ut barnet med badvattnet, för det blev en så drastisk förändring och så fullständigt omöjligt att efter denna reform doktorera på något annat sätt än det strömlinjeformade sätt som nu erbjuds. Jag är fullständigt övertygad om att vi för framtiden har behov även av den typen av forskare som parallellt med sitt arbete bedriver forskning under ganska lång tid och som så småningom kan presentera en avhandling. Jag hade efterlyst en öppning hos socialdemokraterna, att man är beredd att i varje fall diskutera en uppmjukning och en förändring av den här reformen. Och, som sagt var, de postdoktorala tjänsterna som utlovades och som skulle vara ett slags ytterligare försvar för Carl Thams reform har uteblivit helt.
Fru talman! Jag ber Ulf Nilsson om ursäkt för att jag inte alls kommenterade frågan om postdoktorala tjänster. Men det beror på att majoriteten har gjort det i ett tidigare betänkande från utbildningsutskottet där vi hänvisar till att frågan spelar en viktig roll i Forskning 2000, och att den måste beredas i anslutning till den forskningsproposition som kommer i höst. Vilket utrymme det kommer att finnas har jag inte möjlighet att bedöma i dag, men det är en fråga som vi återkommer till i kammaren. När det gäller forskarreformen har jag inget facit. Det pågår en uppföljning från Högskoleverket. Det är värdefullt att vi får återkomma och diskutera om det kan behövas jämkningar i den. De signaler som har nått oss går åt olika håll. Det finns de som talar i likhet med Ulf Nilsson. Men det finns också från studenter signaler på att vi gjorde för många kompromisser, att det var för många öppningar och för otydligt att forskarutbildningen i dag är en utbildning. Det handlar inte om den gamla tidens livsprojekt i huvudsak, utan det handlar om en utbildning för att unga människor eller människor som vuxenutbildar sig ska ha möjlighet att skaffa sig en forskarutbildning för att sedan gå vidare både i forskarsamhället direkt och i andra uppgifter i samhället.
Fru talman! Först vill jag svara på den fråga som Inger Lundberg ställde till mig angående en av de reservationer som vi lade i utskottet. Vi bad - och har gjort det många gånger - regeringen, och framför allt Thomas Östros, att bjuda in oss politiker, forskare och forskningsvärlden till en bred diskussion för att få en bred förankring och ett brett beslut för den fortsatta forskningspolitiken. Regeringen och Thomas Östros valde att inte göra det. Man arbetade internt och har fått fram ett underlag som jag är säker på att det kommer att bli ganska stora diskussioner kring. Jag tycker att det är synd. Här finns en vilja från oss fyra borgerliga partier att vara med och diskutera. Jag tycker att det hade varit bra. Tyvärr var regeringen och Socialdemokraterna kritiskt inställda till en öppen diskussion. Sedan vill jag ta upp det som Ulf Nilsson var inne på när det gäller forskarutbildningen och framför allt doktorandtjänsterna. Inger Lundberg talar så fint om hur vi nu ska starta kvalitetsutvecklingen. Vi ska förbättra för högskolorna och universiteten. Inger Lundberg pratar också om att vi ska stärka jämställdheten. Innebär det då, Inger Lundberg, att det kommer att bli en förändring av det förslag som Socialdemokraterna fick igenom där man har ett utbildningsbidrag i stället för doktorandtjänsterna? Är det något som vi ska förutsätta kommer med i budgetdiskussionerna till våren?

Det har tvärtom kommit en offentlig rapport, möjlig för oss alla att gå in i och diskutera inför den proposition som lades fram i går. Det som är principiellt viktigt är att utskottet inte bestämmer hur regeringen ska arbeta. Det skulle aldrig en centerregering acceptera. Det accepterar ingen regering. Det vore olämpligt och dumt. Vi har sannerligen, med de många forskningsdiskussioner vi haft, haft möjlighet att diskutera detta. Så till frågan om doktorandtjänster eller utbildningsbidrag. Självfallet är det bättre med doktorandtjänster. Den borgerliga regeringen fattade beslut om det 1993, men man hade inga pengar att betala med. 38 % av de doktorandtjänster som fanns 1994, när den borgerliga regeringen lämnade över, betalades med lånade pengar. Så arbetar inte vi socialdemokrater. Vi måste ta ansvar för ekonomin. Därför kan vi ibland tvingas att arbeta med det näst bästa.
Fru talman! Inger Lundberg säger att Socialdemokraterna agerar med ansvar. Då skulle jag vilja ställa en fråga till Inger Lundberg. När man tog steget till de tre nya universiteten sade man: Nu ska ni få så här mycket pengar till varje universitet för att kunna utvecklas, satsa på forskning och se till att studenterna får en bra studiemiljö. Vad är det för ansvar? När vi fick se siffrorna i budgeten visade det sig att pengarna inte riktigt fanns. De kom inte ens i efterskott, utan det släpar efter oerhört. Det kallar inte jag ansvar, Inger Lundberg. Jag tycker inte heller att det är ansvarsfullt att med fina ord prata om kvalitetsutveckling och att vi ska stärka den högre utbildningen och sedan inte se till att det finns en bra kvalitet för de studenter som kommer in på den högre utbildningen, att det finns bra vägar att fortsätta att fördjupa sig och att få en doktorandtjänst. Det är heller inte ur jämställdhetssynpunkt några bra idéer. I stället för att få doktorandtjänst får man gå på det utbildningsbidrag som innebär att man får ett minimibelopp i föräldraförsäkringen t.ex. Anser Inger Lundberg det vara ansvarstagande? Anser Inger Lundberg att det är något som är en utveckling mot kvalitativ högskola och universitet?
Fru talman! Centerpartiet har haft en period av starkt ekonomiskt ansvar. Det var när ni samarbetade med Socialdemokraterna. Då gjorde ni nytta. Ni var försiktiga, ansvarsfulla. Nu har vi inte längre det samarbetet. Då är det inte lika viktigt. Då är ansvar bara ambitioner på olika områden. När det gäller frågan om bidragen till de nya universiteten deklarerade utbildningsminister Carl Tham mycket tydligt att de skulle förses med en kraftig förstärkning av forskningsresurserna. Han var lika klar vid presskonferenserna om vid vilken tidpunkt detta skulle ske, att det skulle ske från år 2000. Det var aldrig tal om, vid något tillfälle, att det skulle vara anslag tidigare. Detta har följts upp av den socialdemokratiska majoriteten genom ett anslag för 2000, genom utlovade pengar för 2001 och 2002. Det är med de resurserna som man optimistiskt och framtidsinriktat arbetar från dessa högskolestyrelser för att komma vidare. Självfallet har man nya ambitioner långsiktigt, på statliga direkta insatser, men också på åtgärder som man i ädel tävlan får från de kommande forskningsråden, mot bakgrund av att det finns mycket högkvalitativ forskning på de nya universiteten i dag.

Fru talman! De motioner som vi ska behandla i dag är från den allmänna motionstiden förra året. Per Bill sade tidigare att det är 59 yrkanden. Det är väl mer kvantitet än kvalitet. Det kan jag hålla med Inger Ganska många av dessa yrkanden debatterades i kammaren när propositionen Vissa forskningsfrågor behandlades i riksdagen. Jag tycker inte att det finns någon anledning att ta upp dem till förnyad debatt. Andra yrkanden rör forskning inom ett visst begränsat ämnesområde, eller rör ett visst universitet. Det är frågor som riksdagen inte bör ta ställning till. Om man gjorde det tycker jag att man allvarligt skulle inskränka på universitetens och högskolornas autonomi och forskarsamhällets frihet. Ytterligare yrkanden rör finansieringen av forskningen. Det är något som vi har anledning att återkomma till i samband med att forskningspropositionen läggs i höst. Kvar att debattera finns några yrkanden som rör övergripande frågor av mer principiell karaktär. Det är främst dem jag kort skulle vilja kommentera i mitt anförande. Som bekant lade utbildningsministern i går fram propositionen Forskning för framtiden, en ny organisation för forskningsfinansiering. Det är en proposition som Vänsterpartiet och Miljöpartiet har varit delaktiga i utarbetandet av. Flera av de yrkanden som vi i dag behandlar tillgodoses i propositionen om en ny organisation för forskning och finansiering. Den nya organisationen ger bättre möjligheter till kraftsamling inom angelägna forskningsområden. Den ökar potentialerna till satsningar på nya forskningsfält, och den gör det möjligt att i högre grad göra svensk forskning internationellt konkurrenskraftig. I propositionen betonas det som bl.a. Kristdemokraterna efterlyser i sin motion, nämligen vikten av att fler svenska forskare deltar i internationella forskningsprojekt, att forskningsmiljöerna på svenska universitet och högskolor är så attraktiva och kreativa att de lockar utländska forskare hit och att vi har den bredd i forskningskompetens som fordras för att vi ska kunna hämta hem forskningsresultat från andra länder. Detta är mycket viktigt för ett så pass litet land som Sverige. Förslaget innebär att myndighetsstrukturen blir både enklare och mer överskådlig och att vi får den välbehövliga förstärkning av grundforskningen som Vänstern sedan länge lyft fram som viktig för tillväxten och därmed också för den ökade välfärden. Vi menar att statens satsningar på grundforskning och forskarutbildning av hög kvalitet är det effektivaste sättet att stödja svenskt näringsliv. Propositionen innebär också att det skapas organisatoriska förutsättningar för ansvar för och bedömning och finansiering av tvär och mångkulturell forskning. Genom att utbildningsministern nu får samordningsansvaret för forskningspolitiken i dess helhet, inklusive budgeten, kan samarbetet mellan forskning och utvecklingsarbete främjas. Det blir också lättare att få ett samlat grepp över hur de offentliga medlen för forskning används. Jag tror att det tillsammans med universitetens och högskolornas skyldighet att redogöra för och beskriva sina strategier för forskning och utvecklingsarbete kommer att ge betydligt bättre möjligheter till prioriteringar och uppföljningar. Den viktiga folkbildande uppgiften att informera om forskning och forskningsresultat kommer genom det nya forskningsforum som ska inrättas att kunna förbättras och bli mer dynamiskt. Jag har alltså läst de borgerliga partiernas motioner noggrant. Såvitt jag kan förstå finns det stora möjligheter att nå politisk konsensus kring hur forskningen i framtiden ska organiseras. Det gläder mig oerhört mycket. Jag tror att forskarsamhället och Sverige i stort är betjänade av att man har en bra framförhållning och förutsägbarhet. En intressant tanke som jag skulle vilja väcka, och som jag tycker att en del av motionerna tangerar även om det klart sägs ut, är i vilken utsträckning fakultetsanslagen, och då tänker jag särskilt på den delen av fakultetsmedlen som avser forskarutbildningen, skulle kunna relateras till prestationer i stället för till traditioner som sker i dag. Med tradition menar jag alltså den schablonartade fördelning som nu gäller. Jag tycker att det skulle kunna vara intressant att ta upp och diskutera detta i samband med forskningspropositionen. Den här idén är inte min egen. Den har bl.a. framförts av Linköpings universitet. I samband med att jag nämner Linköping vill jag ta upp frågan om ytterligare resurser till Linköpings universitet. Bland dagens motioner finns det en kdmotion som också tar upp det. Nu har Yvonne Andersson sedan ganska lång tid tillbaka lämnat kammaren, så hon kan inte svara på mina frågor. Men jag menar, till skillnad från Yvonne Andersson och Kristdemokraterna, att problemet inte ligger i att staten ska kunna gå in och kompensera för SFS minskade anslag. Problemet för Linköpings del, och också för Umeås universitet, är att de har otillräckliga fakultetsanslag. Där behövs en stor förstärkning. De här två universiteten har aldrig tillåtits att nå upp till samma nivå som övriga universitet när det gäller fakultetsanslagen. Det gör dem oerhört sårbara och också mer beroende av extern finansiering. För Linköpings del är fakultetsanslagen extremt låga. De täcker i dag 66 % av verksamheten. Det är alltså externt finansierat. Den externa finansieringen har också mycket stor betydelse för omfattningen av forskarutbildningen. Detta leder bl.a. till att områden med små möjligheter till extern finansiering riskerar att utarmas trots att det finns ett behov av forskarutbildade. Det är naturligtvis inte lyckligt. För att Linköping skulle kunna nå upp till samma nivå som Umeå universitet skulle det behövas ett anslag på ytterligare 170 miljoner kronor per år, och det trots att Umeå ligger mycket lägre än de andra universiteten. Jag menar att det är dags att både Linköpings och Umeå universitet prioriteras högt när det gäller fördelning av resurser i den kommande forskningspropositionen. Till sist vill jag också göra några små kommentarer kring forskarutbildningen och de postdoktorala tjänsterna. Vi tycker att det är oerhört viktigt att slå fast att staten i framtiden måste ta ett betydligt större ansvar för forskarutbildningen. Det behövs ökade nationella satsningar på mellantjänster för att vi ska kunna rekrytera unga forskare till en akademisk karriär. Med det vill jag yrka bifall till hemställan i utbildningsutskottets betänkande.
Fru talman! Britt-Marie Danestig talar mycket om Linköpings universitets problem. Jag fick inte riktigt klart för mig om Britt-Marie Danestig anser att det är ett fördelningsproblem eller att det är ett problem att det statliga ansvar för grundforskning som Britt Marie Danestig talat om inte har tagits de senaste åren. Jag nämnde tidigare att statens andel av bidrag till grundforskning har sjunkit från 70 % till 50 %, men den externa forskningen har ökat. Frågan är om det beror på att staten är för dålig eller om externa finansiärer har blivit så mycket bättre. Vi i Folkpartiet har i de senaste budgetarna försökt skjuta till pengar både till forskningsråden och till fakultetsanslagen. Min fråga till Britt-Marie Danestig är: Är exemplet med Linköping ett exempel som tyder på dålig fördelning av forskningspengarna eller behövs det mer pengar totalt till grundforskning och fakultetsanslag? Jag anser att det behövs.
Fru talman! Det är både-och skulle jag vilja säga, Ulf Nilsson. Balansen mellan grundforskningen och den tillämpade forskningen har ju rubbats under senare år. Vi hade en tid då fakultetsanslagen tyvärr skars ned. Jag delar Ulf Nilssons uppfattning att grundforskningen behöver förstärkas. Det tror jag också att jag sade i mitt anförande. Det är oerhört viktigt att vi får en förstärkning där. Linköpings universitet har hamnat exceptionellt illa till. Det har en historisk förklaring. Linköping har legat lågt redan från början och aldrig kommit i fatt. Det beror mycket på det traditionella sätt som vi har att fördela medel. Vi gör 10-procentiga påslag eller minskningar. Man har inte tittat så mycket på behoven. För varje sådan ökning har alltså Linköping halkat ytterligare lite efter. Det handlar alltså om båda de här delarna. Men jag håller med om att vi måste satsa mycket mer på grundforskningen.
Fru talman! Jag tackar för det beskedet och väntar med spänning dels på vårbudgeten för att se om det blir några förbättringar av anslagen till grundforskningen, dels på Vänsterpartiets diskussion i samband med vårbudgeten om anslagshöjningarna inte visar sig vara tillräckliga.
Fru talman! Som utbildningspolitiker skulle jag vara lycklig om jag kunde säga att det är klart att vi ska klara detta i vårpropositionen. Det kan jag naturligtvis inte göra. Jag har ingen möjlighet till det. Men jag vet att mina partikamrater delar min uppfattning att grundforskningen har hamnat i strykklass och behöver förstärkas. Sedan är Ulf Nilsson, precis som vi alla i riksdagen, medveten om att det finns väldigt många angelägna områden. Grundforskningen och forskningen är ett av dem. Det finns också andra områden. Alla dessa saker måste vägas mot varandra i det kommande budgetarbetet.

Fru talman! Miljöpartiet har valt att inte lägga fram några motioner under den allmänna motionstiden. Det beror naturligtvis på att vi har samverkan med regeringen och möjlighet att påverka den vägen. Men det finns också ett annat skäl, och det är att vi under mycket lång tid har varit aktiva i oppositionsställning när det gäller forskning och forskarutbildning i Sverige. Under förra mandatperioden försökte vi få en ökad uppmärksamhet på den utveckling som i stort sett har varit sedan 60-talet. Vi har haft en grundforskning som har utvecklats mycket långsamt relativt den tillämpade forskningen, och den tillämpade forskningen har blivit alltmer splittrad. Forskningsfinansiärerna på den tillämpade sidan har blivit alltfler under årens lopp, man har inte avvecklat inom systemet och det behövdes en rationalisering. Det här ledde också till att forskningsråden som hade att ansvara för grundforskning från 70-talet och framåt fick alltfler uppdrag av tillämpningskaraktär. Man var inne och tummade på de pengar som fanns. Det är också alldeles riktigt som Ulf Nilsson påpekar att anslagen till grundforskningen har minskat. Det har dessutom varit lite värre eftersom man har fått tilläggsuppdrag att satsa särskilt på forskning inom vissa områden. De motioner som har väckts under den allmänna motionstiden har lite karaktär av väntan över sig. Vi har propositioner som är på gång, som komma skall och som just kommer, som behandlar de här områdena. Vi har Forskning 2000 som har varit en stor utredning av hur en sådan här omorganisation skulle kunna se ut, och vi har den Wigzellska utredningen efter detta. Det är svårt att diskutera de förslag som nu kommer på ett rättvist sätt utan att relatera dem till den forskningsproposition som lades fram i går. Vi ska inte göra det nu, för då kommer den att halta. Alla har inte hunnit läsa den. Men mycket av det som tas upp i motionerna från de olika partierna är frågor som är centrala för forskningspolitiken och som också behandlas i den propositionen. Jag kan återkomma lite grann till det sedan. Sedan väntar vi dessutom på propositioner att behandla här i riksdagen om studentinflytande och kvalitetssäkring, och det kommer en forskningsproposition till hösten som handlar om innehållet. Vi förbereder också den vårproposition som kommer, som ska handla om pengaflödet till forskningen. Jag kan bara kort se att i de reservationer som lagts fram betonas t.ex. sådana saker som betydelsen av att man får stöd till den tvärvetenskapliga forskningen och att man har möjlighet att få en samlad forskningsbudget. Det kräver ordentliga rationaliseringar inte minst på tillämpningssidan och av de olika departementens och myndigheternas forskning så att den blir klart redovisad. Forskningsetiken tas upp i flera sammanhang. Jag är minst intresserad av kristdemokraternas syn på det här, att man normativt ska tala om vilken etik som ska gälla för forskning och högre utbildning. Däremot är det naturligtvis oerhört viktigt att man skapar utrymme för en diskussion om både forskningsetik och hur forskningsresultat ska användas i samhället och omsättas i praktisk verksamhet. Det här är frågor där jag tycker att man har kommit en bra bit på väg i den forskningsproposition som lämnades till riksdagen i går. Sådana frågor som forskningens internationalisering, forskningsallianser över gränserna och möjligheten för politiska partier att delta i forskningspolitiken, som Sofia Jonsson talade om, är väl representerade i det förslag som finns i forskningspropositionen. Ett forum ska vara kontinuerligt verksamt, där vi från de olika partierna ska kunna följa, diskutera och påverka såväl finansieringen av grundforskningen som den tillämpade forskningens inriktning. Men vi får återkomma till det här. Jag tänkte inte orda mer om detta, utan ta upp några frågor som ligger utanför det som behandlas i propositionerna. Centern har flera ganska detaljerade förslag. Ett förslag som jag ställer mig tveksam till - och det kan jag deklarera redan nu - är det som står allra först i Centerpartiets reservation. Man är orolig för att makten har, som man säger, flyttats från fakultetsnämnderna till högskolornas styrelse. Där vill jag gärna deklarera att jag har precis motsatt uppfattning. Jag tror att man ökar forskarnas frihet och möjlighet att själva bestämma över sin forskning genom att få makten och bestämmanderätten flyttad från fakulteterna till styrelsen. Jag ser att fakultetsnämnderna har varit en broms för t.ex. unga kvinnliga forskare att komma fram. Där har inte några friska fläktar härskat. På många ställen har det tvärtom varit en traditionsbärare som delvis har varit en låsning för systemet, som jag ser det. Den femårsgräns för anställning som forskarassistent som kristdemokraterna återigen tar upp har redan genomförts på förslag av Miljöpartiet. Vi har fått en lagändring på den punkten. Nu går det alltså utmärkt att bli antagen som forskarassistent även på meriter som ligger efter femårsgränsen, så det behöver inte upprepas mer. Sedan har vi en fråga som är väldigt viktig, och det är de postdoktorala tjänsterna. Både Centern och Folkpartiet tar upp det. Redan Forskning 2000 tog upp frågan. Det är unikt för Sverige att vi har så dåligt med postdoktorala tjänster. De forskarassistenttjänster som finns är i princip det enda vi har. Jag är lite osäker på hur man ska komma vidare. Forskarassistenttjänsterna kan formellt användas för alla möjliga typer av postdoktorala tjänster. Den reglering som finns av tjänsterna tillåter t.ex. att man använder dem för inrättande av ettårstjänster. Den möjligheten borde i sådana fall utnyttjas, men den utnyttjas inte alls. Det beror naturligtvis på att man har för små resurser. Jag tror alltså att problemet ligger där. Men jag skulle gärna vilja diskutera frågan om hur man ska få fram det här. Ska man kunna driva de postdoktorala tjänsterna redan innan man får tillräckliga resurser till forskartjänster, alltså doktorandtjänster, och forskarassistenttjänster? Det handlar om hur man ska använda pengarna optimalt på universitet och högskolor, om vad man tänker göra där. Det var en tydlig deklaration i den senaste forskningspropositionen om att regeringen har för avsikt att bygga ut antalet forskartjänster, alltså doktorandtjänster. Det kan ju lätta på trycket och även göra det möjligt att få postdoktorala tjänster inom ramen för den forskarassistenttjänst vi har att använda. Men det är en intressant fråga att diskutera. Jag tror faktiskt att jag nöjer mig med de här synpunkterna. Jag ser med spänning fram emot hur de som har lagt fram de här synpunkterna och önskemålen kommer att uppfatta inte minst den forskningsproposition vi ska diskutera alldeles snart. Det skulle vara glädjande om ni tyckte att det ni har framfört - och som jag tycker stämmer - också har blivit förverkligat i den propositionen.

Fru talman!

Självklart står jag bakom alla våra reservationer, men jag nöjer mig med att yrka bifall till reservation nr 2, som handlar om resurser och resursanvändning. Trafik är verkligen en fråga som rör sig om hur vi använder våra resurser, materiella och mänskliga. Det gäller anslag till vägar och anslag till underhåll och säkerhetsanordningar, det handlar om vägrenar, stolpar och skyltar. Det handlar också om företagens investeringar i säkra bilmodeller, om utbildning av förare och trafikanter i en allt tuffare trafikmiljö. Men det rör sig också om att ta ansvar, att visa hänsyn till andra och att följa regler, så att trafiken flyter så olycksfritt som möjligt. Utskottet har ägnat de här frågorna mycket tid, och vi är i stort sett eniga i våra bedömningar, även om vi då och då tvistar om metoder och medel för att nå vår nollvision. Det är inte lätt att bli trafikant. Det krävs kunskaper för att man ska kunna samspela med andra trafikanter, med fordon och trafikmiljö. En stor del av inlärningen i trafikantrollen klarar man på egen hand, ett slags trial and error-process, dvs. vi lär oss av våra misstag. Tyvärr är det inte tillåtet och möjligt med så många misstag i vår nu så hårda trafikmiljö, och därför får man lära sig på ett mera konstlat sätt. Barn får leka bilförare i förskolan och åka med pappa och mamma till förskolan - det går inte längre att gå dit. Vi prövar halkåkning och tar våra körkort. Men, fru talman, vi har inte lyckats komma till rätta med nybörjarmisstagen, trots alla insatser för att förbättra körkortsutbildningen. Jag kommer inte att ta upp den frågan i dag, eftersom den kommer tillbaka senare i vår, men det är viktigt att inse att olycksfrekvensen fortfarande ligger oerhört mycket högre i åldrarna 20-35 år. Jag tycker att det är ganska intressant att studera Kommunikationsforskningsberedningens senaste bok, som handlar om trafiksäkerheten. Man har där studerat hur de unga bilförarna bär sig åt, vad som ligger bakom att de är så hårt utsatta för olyckor. Man kan se att de är starkt beroende av på vilket humör de är och av om de är trötta men också att de överskattar respektive underskattar sin körförmåga. Det är inte så enkelt att hitta förslag till vad man ska göra för att öka trafiksäkerheten. Den är komplex, och även vi människor är komplexa. Några studier visar faktiskt att bilförares bedömning av med vilken hastighet de kör inte alls blir bättre av att de har kört länge och har stor körerfarenhet. Forskarna kan se att väldigt få kan känna vilken hastighet man bör ha i vissa trafiksituationer.

Därför är det så att man väldigt ofta inte följer dem.

Det här föranledde oss att ställa krav på en ny inriktning. Trafiksäkerhetsarbetet måste få nya mål och nya medel. Man fick också i uppdrag från Vägverket att se över sitt arbete och utvärdera de åtgärder som man hade vidtagit. Det här gjordes av Transportøkonomisk institutt i Oslo. Det kunde konstatera att man har satsat på långsiktiga åtgärder och på s.k. mjuka insatser, trots att vi har fattat beslut om att nollvisionen inte alls bara handlar om trafikanter utan minst lika mycket om systemutformarens roll, dvs. att våra vägar är sådana att trafikanterna inte skadas. Vi vet också att insatserna för detta är mycket kostnadseffektiva. Transportøkonomisk institutt vill lyfta fram att det är i den fysiska miljön som man kan få fram de konkreta effekterna. Det är där som insatserna får störst effekt. Jag vill gärna i detta sammanhang framhålla att motorvägarna faktiskt är våra snabbaste men också våra säkraste vägar. Därför tycker vi moderater att det ska anläggas fler motorvägar. Den satsning som regeringen nu gör för fysiska insatser om 6,5 miljarder är alldeles för liten, och den räcker inte ens till våra mest olycksdrabbade vägar. Vi moderater vill därför inte bara satsa på nya vägar, utan vi vill också satsa på vägbyggen som tillgodoser trafiksäkerheten och där man också redovisar effekterna av de trafiksäkerhetsåtgärder som man lägger in i sina investeringar. Vi ser därför en hög vägstandard som den första förutsättningen för en bra trafiksäkerhet. Vi är alltså helt eniga med de norska utvärderarna. Det blir nu spännande att se vad Vägverket ska göra. Hur kommer man att förändra sina prioriteringar och sitt arbetssätt? Det är också intressant att se att regeringen delar vårt synsätt. Två av punkterna i 11 punktsprogrammet handlar just om vägar. Den första punkten avser satsning på de farligaste vägarna, och den sista punkten gäller att hitta alternativa finansieringsformer för byggande av nya vägar. Trafiksäkerhetsfrågorna har också börjat tilldra sig ett allt större intresse utomlands. I dagarna har Europakommissionen gjort nya uttalanden om hur den ser på trafiksäkerheten. Vi kan här i Sverige tycka att vi är väldigt duktiga, och vi ligger också mycket bättre till i trafiksäkerhetssammanhang än vad man gör ute i Europa. Där har man fortfarande höga dödstal. Det som är spännande i kommissionens rapport är att man har räknat på vad en dödsolycka kostar och kommit fram till att varje dödsolycka kostar ungefär 1,1 miljon euro. Också i Sverige räknar man på vad varje dödsolycka kostar, men man har ett helt annat sätt att räkna. När vi ser på kostnaden för olyckorna i Sverige finner vi att de uppgår till ungefär 6 miljarder. Ute i Europa kostar olyckorna ungefär 400 miljarder. Det är en väldigt stor skillnad. Jag tycker att det är väldigt viktigt att vi inser vad dödsolyckorna kostar och vad vi kan göra för att undvika dem. I kommissionsrapporten kan vi på punkt efter punkt se hur man har räknat ut vad en åtgärd kan ge och hur man ska satsa för att ge ett bra underlag för politiska beslut. Vad Europakommissionen vill ha är följande: Som framgår ligger vi ganska nära dessa krav. Det är också intressant att man trots ökad trafik har minskat sitt antal döda. Det har faktiskt gått ned med 7 000 personer under 90-talet. Målet är nu att få ned det till 27 000 döda år 2010. Fru talman! En av de frågor som vi har tagit upp i utskottet är den dåliga statistiken. Hur många blir egentligen skadade vid trafikolyckor? En del uppger 25 000, en del talar om 40 000 och en del vill höja siffran ända till 66 000. Vi har därför sagt att den här frågan bör utredas ytterligare. Nu har Vägverket fått i uppdrag att titta på ett nytt informationssystem. Vi räknar med att man då också tar upp frågan om statistiken. I EU:s rapport är frågan också aktuell. Där finns tydligen samma brister. När det gäller dödsolyckor gör man i Sverige ordentliga undersökningar och djupstudier på varje dödsolycka. Det som förvånar mig i dem är att man i nästan samtliga fall skyller på den fysiska miljön. Det är t.o.m. så ofta att jag själv som tycker att den fysiska miljön är så betydelsefull undrar: Nog måste det finnas andra skäl. Här skulle jag lite grann vilja ifrågasätta hur dödsfallsundersökningarna egentligen ser ut. En annan olycksform som vi behöver titta särskilt på är de olyckor som sker där tunga fordon är inblandade. Här har NTF tagit fram en statistik som visar att 300 personer har dött 1995-1997. Samtidigt har NTF gjort en studie över hur man följer hastighetsbegränsningarna. Här kan man se att en liten del av yrkesförarna faktiskt följde hastighetsbegränsningsreglerna, men inte de flesta. Det är oerhört viktigt att den tunga trafiken följer hastighetsbegränsningarna. Vi har i utskottet tagit upp - och också här är vi eniga - att möjligheterna för de svenska myndigheterna att gripa in mot utländska förares misstag och överträdelser av lagen måste förbättras. Vi krävde redan år 1998 en utredning, och den har ännu inte tillsatts. Vi menar att regeringen nu måste svara oss på varför utredningen inte har tillsatts. Fru talman! Min utgångspunkt är att det alltid är bättre att förebygga än att bota. Det är inte bara så att det blir billigare och skapar ett bättre klimat. Det kan också få till stånd en helt annan inställning till trafiksäkerhetsarbete. Man ska ständigt försöka att göra det bättre i stället för att hänga kvar i det gamla. Därför tror jag också att nollvisionens sätt att se på trafiksäkerheten är rätt. Men alla insatser som görs måste sättas i relation till vad de får för effekt. Det är det som har varit problemet med Vägverkets trafiksäkerhetsarbete. Det har inte alltid haft kopplingen mellan effekt och insats. Fortfarande är den största hälsorisken för våra ungdomar i dag att bli dödade eller skadade i trafikolyckor. Jag menar att vi måste stävja den utvecklingen. Fru talman! Jag tycker att det känns bra, när vi nu ändå inte har kommit fram ända till nollvisionen, att vi nu begär att en utredning ska titta på frågan om en trafikofferjour. Den skulle kunna hjälpa trafikoffer att bemästra sina trafikolyckor. Studier visar att det är något som hänger med hela livet om man inte får hjälp snabbt. Under kvällen kommer också frågan om Bilprovningen och privatiseringen av Bilprovningen att tas upp av Jan-Evert Rådhström, så den bryr jag mig inte om att ta upp nu.
Fru talman! Jag tycker inte heller att vi ska skuldbelägga. Bilen är överlägsen andra transportslag i vissa fall, men det som händer i dag är att man inte använder den på rätt sätt. Det är chockerande många som inte har bilbälten när de åker. Det drabbar ju i första hand dem själva, men problemet med höga hastigheter och höga alkoholhalter drabbar både den som kör och det kan även drabba andra, som sköter sig och som följer trafikreglerna. Utan att skuldbelägga måste man ha klart för sig vilken orsaken är till att så många offer skördas på vägarna. Om man inte vet vilken orsaken är så kan man inte vara effektiv i sitt trafiksäkerhetsarbete. Detta behövs, och det tror jag att Birgitta Wistrand håller med mig om. Sedan kan man undra över det som hon säger om att slå vakt om rörligheten. Det kan man också göra, men måste stå stor del av transporttrafiken gå på vägarna? Kollektivtrafiken är klart överlägsen ur säkerhets och miljösynpunkt. En del av transportarbetet borde kunna flyttas över dit.
Fru talman! Birgitta Wistrand tog först upp frågan om bilbältesanvändningen. Det är riktigt att Sverige har en hög användning jämfört med andra länder. Men av dem som omkommer i trafiken har endast hälften bilbälte på sig. Detta samband är inte så väldigt klart. Sedan Vägverket tog över huvudansvaret för statistiken över vägtrafikolyckor finns det nämligen inte längre någon kolumn eller ruta i den rapport som ska lämnas efter en trafikolycka där polisen kan kryssa i huruvida de som fanns i bilen hade bilbälte eller ej. Oftast ser olyckorna, när de skildras i tidningarna, ut som att personen kastades ut ur bilen och omkom. Men man kan inte kastas ut ur bilen om man har bilbälte! Vägverket hävdar självt i sitt analysarbete att hälften av de omkomna som satt i ett fordon inte hade bilbälte innan de omkom. Det andra som Birgitta Wistrand tar upp handlar om polisen. Det fordras att man har effektivare påföljdssystem för att polisen ska känna att detta är attraktivt. Detta arbete har tyvärr nedprioriterats inom polisen. Man har för lite resurser, och väldigt många andra angelägna arbetsuppgifter som man skulle behöva utföra. Vi tror inte att man kan prioritera om bland polisens resurser för att klara detta - det krävs mer resurser. Men det krävs som sagt också ett bättre påföljdssystem för att polisen ska tycka att det känns meningsfullt. I dag kan polisen ta en utländsk åkare som har överträtt bestämmelserna, och det kan då hända att denne åkare river böteslappen och kör vidare. Polisen kan inte beslagta fordon, till skillnad från i våra grannländer där man kan göra det. Då är det inte konstigt om man som polis känner sig frustrerad.